Herr talman! Jag tackar för svaret, som är mycket tillfredsställande. Kungl. Maj:ts proposition 98 är ännu inte behandlad här i kammaren, men finansministern utgår från — på goda grunder, misstänker jag — att den kommer att bifallas. Man kan i sammanhanget fråga varför den bestämmelse det här gäller inte ändrades redan i propositionen 70, där 48 8 finns införd med hänsyftning till grundavdraget och där lydelsen fortfarande är densamma. Det viktiga är emellertid att en bestämmelse som så länge har våldfört sig på principen att det måste löna sig att arbeta — en god princip som kommer att stå sig genom tiderna — nu blir rättad. Den har gjort att människor fått vidkännas en direkt förlust genom att ta ett arbete, och det borde inte få ske. Detta har pågått i tolv år, och man kanske kan klandra mig för att jag slagit larm i sista stund. Men om man också vill klandra finansministern — och det vill man ju — så kan man göra det för att han infört en bestämmelse med sådana verkningar. Med den välvilja som kännetecknar oss får man dock anse att den saken nu är preskriberad.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig, om jag vill meddela tilläggsdirektiv till utredningen rörande arbetsförmedlingen inom vissa yrkesområden så att privata initiativ att förmedla tillfälliga dagbarnvårdare tillåts. Enligt direktiven för utredningen ingår det i dess uppdrag att behandla frågor om bl.a. sådan förmedling, bedriven utan vinstsyfte. Om frågan syftär till att utredningen skall få i uppdrag att öppna möjligheter till förmedling av tillfälliga barndagvårdare i vinstsyfte eller att sådan förmedling mot självkostnadsersättning skall få bedrivas av enskild person, blir mitt svar att jag inte ämnar ta initiativ till att ändra direktiven i den riktningen.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

Jag konstaterar också med beklagande att fru Odhnoff inte heller är närvarande i kammaren nu och därför inte kan delta i denna debatt. Jag har funnit det egendomligt att privata initiativ för att lösa behovet av tillfälliga barndagvårdare inte är tilllåtna. Det gäller här familjer som placerat sina barn exempelvis på daghem där barnen på grund av sjukdom inte kunde tas emot vissa dagar. Jag fann det anmärkningsvärt att tillfälliga barndagvårdare inte skulle få förmedlas på privat väg, när arbetsförmedlingen, som skall svara för denna förmedling, visat sig inte kunnat fylla den funktionen. De damer som hade tagit detta privata initiativ hade lagt ned ett betydande arbete. De hade genom stenciler, som delades ut i olika hus, fått fram en rad namn på personer som var villiga att åta sig sådana tillfälliga uppdrag som det gällde. De hade likaledes, också genom stenciler som delats ut i husen, fått fram namn på personer som hade behov av denna tillfälliga arbetskraft. Hela detta initiativ gick emellertid i stöpet, eftersom det kom i kollision med lagen om arbetsförmedling. Jag uppfattade fru Odhnoffs svar i TV så att hon lade huvudansvaret för att denna fråga inte kunde lösas på arbetsmarknadsstyrelsen. Enligt min mening är det emellertid regering och riksdag som har huvudansvaret för arbetsförmedlingslagen. Eftersom herr statsrådet utfärdat direktiv för en ny utredning, tyckte jag att det kunde ligga nära till hands att fråga, om i första hand statsrådet och i andra hand regeringen ändå inte anser att det ligger något rimligt i tanken att privata initiativ på detta område inte skall förbjudas. Nu säger herr statsrådet att denna tanke inte är möjlig att genomföra, om avsikten är att man skall få ägna sig åt förmedling av detta slag i vinstsyfte. Min fråga avsåg detta, eftersom jag inte tycker att det är rimligt att en enskild person skall lägga ned ett så omfattande arbete utan att få någon ersättning för det. Jag konstaterar alltså att den uppmaning fru Odhnoff gav damerna i det aktuella TV-programmet, d.v.s. att de skulle gå in i ett politiskt parti för att på denna väg få gehör för sina synpunkter, i varje fall inte kan ha inneburit att de skulle engagera sig i det socialdemokratiska partiet. Där har man tydligen fortfarande den uppfattningen att det viktigaste är att slå vakt om arbetsförmedlingsmonopolet. Sedan får det bli hur det vill med de enskilda människornas behov av att få en lösning på sina problem.
Herr talman! Jag kommer att hålla mig till den fråga som är ställd och som jag har svarat på, inte till vad min kollega fru Odhnoff kan ha sagt i en TV-debatt, som jag inte hade tillfälle att höra och inte heller haft anledning att tala med fru Odhnoff om, eftersom jag inte av den ställda frågan kunde utläsa att så skulle behövas. Jag vill emellertid framhålla att vi genom en konvention är bundna till att i vårt land inte tillåta någon arbetsförmedling i vinstsyfte; detta gäller även arbetsförmedling på självkostnadsbasis bedriven av enskilda personer. Vi hade tagit ståndpunkt i Sverige i detta avseende redan innan vi anslöt oss till konventionen. Jag tror också att det finns starka skäl för vårt ställningstagande. Jag kan därför inte finna någon anledning till att vi på ett enstaka område skulle frångå ifrågavarande principer. Jag har av denna anledning inte heller funnit skäl att lämna några tillläggsdirektiv till utredningen på området. Jag har nämligen inte avsett att vi på något sätt skulle riva upp vare sig den konvention vi anslutit oss till eller den ordning som vi följer beträffande arbetsförmedlingen i vårt land.
Herr talman! Jag inledde denna diskussion med att beklaga att jag inte kunde få föra debatten direkt med fru Odhnoff. Jag tycker själv att det hade varit i alla avseenden mest tillfredsställande att få diskutera frågan med det statsråd som genom sina uttalanden föranlett frågan. Statsrådet säger nu att vi är bundna av en konvention, varför vi inte skulle kunna göra några undantag från arbetsförmedlingslagen. Jag vill med anledning härav bara erinra :om att majoriteten i den arbetsgrupp, som skulle utreda frågan om skrivbyråerna, vilka utgör ett analogt fall, har ansett att man borde kunna göra ett undantag för denna verksamhet. Enligt min mening är det därvidlag fråga om en angelägen verksamhet. Lika angelägen är emellertid denna typ av initiativ som verkligen syftar till att ge: enskilda människor hjälp i en besvärlig situation. Jag vidhåller fortfarande, herr statsråd, att de vanliga människor som inte ser någon lösning på det praktiska problemet att få tillsyn för sina barn inte förstår att man i det heliga monopolets namn måste slå vakt om en bestämmelse, som vwvisar sig inte kunna fungera i praktiken.
Herr talman! Ingen hindras ju att hjälpa till att förmedla arbete under förutsättning att det görs gratis. Fru Kristensson säger emellertid att hon anser det självklart att man inte kan tänka sig ideella insatser av detta slag, utan att det måste finnas möjligheter att tjäna pengar på det. Men då är det ju mycket svårt att dra gränsen — att säga att just inom denna sektor må det vara tillåtet att göra ett undantag från de principer som gäller i övrigt. Jag är för min del mycket tveksam huruvida man utan vidare skulle kunna säga att det är självklart att ett undantag härvidlag skulle kunna göras från konventionen.
Herr talman! Det är bara att konstatera att inrikesministern och jag har helt olika uppfattningar i denna fråga, och det finns ingen anledning att tro att jag skall kunna övertyga herr stats rådet, lika väl som jag vågar påstå att herr statsrådet inte kan övertyga mig. Jag vill visst inte ta avstånd från ideella insatser på vare sig detta eller andra områden. Det görs många sådana insatser i vårt samhälle — det är vi väl överens om. Men jag kan fortfarande inte inse varför inte en person, som verkligen lägger ned ett omfattande arbete på att lösa ett praktiskt problem för många människor, skulle få en skälig ersättning för detta. De personer som är anställda av arbetsförmedlingen för att sköta sina jobb där har ju en lön för sitt arbete, och det är ingen som tycker att det är oskäligt.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig, om jag vill medverka till en liberalisering av reglerna för förbättringslån vid underhåll av fastigheter så att lån kan utgå även för mindre reparationer och underhållsarbeten. En grundläggande princip vwid förbättringslångivningen är att lån utgår endast för ombyggnad eller förbättring som medför en icke oväsentlig höjning av byggnadens bostadsvärde. Lån utgår däremot inte till löpande underhåll, såvida inte underhållet är direkt betingat av andra arbeten för vilka förbättringslån beviljas. Gällande bestämmelser ger alltså utrymme för lån till vissa arbeten av den art som herr Westberg i Ljusdal torde avse. Att utvidga långivningen till rena underhållsarbeten utan samband med annan förbättring är däremot inte motiverat. Enligt vad jag inhämtat från bostadsstyrelsen tillämpas gällande bestämmelser generöst. Någon ytterligare liberalisering synes därför inte behöv

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret på min fråga, men jag finner inte svaret tillfredsställande. Jag tror att det vore riktigt med en liberalisering på detta område. Om en person t.ex. önskar reparera taket på sin fastighet — reparationen skulle göra det möjligt för honom att bo kvar i huset — kan han inte få lån eller hjälp till det arbetet med mindre än att det blir en omfattande ombyggnad, d.v.s. att han lägger på ett helt nytt tak, som kan kosta många tusen kronor. Blir det en sådan omfattande reparation kan han få hjälp, men om han reparerar befintligt tak får han alltså ingen hjälp. Det kan gälla en bra och relativt modern gård, där vederbörande skulle kunna bo kvar som pensionär, men eftersom det inte går att få hjälp med reparationen tvingas fastighetsägaren söka sig till ålderdomshem eller pensionärshem, något som kostar kommunen och samhället stora summor per år. En plats på ett ålderdoms-' hem är ju ingalunda billigt — årskostnaden blir stor. Jag kan inte förstå varför man inte skulle kunna vara något liberalare i långivningen härvidlag för att på det sättet möjliggöra för gamla människor att bo kvar i sina bostäder, som de ju också helst vill göra. Nu kan de inte bo kvar därför att de inte har möjlighet att få lån och hjälp för att klara sådana problem som jag givit ett exempel på. Det finns givetvis många liknande exempel. Jag tycker att det är anledning att införa något mjukare bestämmelser, och det var det jag ville att inrikesministern skulle medverka till.
Herr talman! Vad herr Westberg i Ljusdal framhöll är ett typiskt exempel på underhåll som det tillkommer en fastighetsägare att svara för: han skall måla byggnaden, hålla den i stånd så att den kan motstå röta och se till att väggarna blir stående kvar. På samma sätt är det med taket. Vi vet att takpappen inte kan leva i evighet. Det är klart att man kan förlänga livslängden om man sköter den noga. Men detta är ett exempel på underhåll som måste förekomma och som ingår i de boendekostnader som var och en har att räkna med. Det skulle enligt min mening föra alldeles för långt, om jag skulle säga att det exempel som herr Westberg i Ljusdal angav skulle vara vägledande vid tillämpningen och att det skulle ge anledning för oss att reformera kungörelsen. I så fall skulle vi komma ut på en mycket osäker grund.

Herr talman! Statsrådets svar måste innebära att han tycker att det är bättre att den pensionär, som vi antar att fallet gäller, flyttar till ålderdomshemmet, upptar en plats där och åsamkar samhället betydande kostnader. Visserligen är han värd att få en sådan service, men varför skall vi medverka till att platser upptas i onödan, när vederbörande helst vill bo kvar, om han bara kan få hjälp med reparationen. Vi förutsätter att han inte har någon ekonomisk möjlighet att själv bekosta den. Nu säger statsrådet att det ankommer på fastighetsägaren att sköta underhållsreparationer, eftersom dessa ingår i boendekostnaden. Ja, men om han nu inte har några pengar till denna reparation? Han kan då inte göra denna reparation och tvingas därför flytta till ett ålderdomshem eller ett pensionärshem. Kan det vara ett riktigt sätt att lösa dessa problem. Vore det inte till fördel för alla parter, inte minst för pensionären själv, som fick tillfälle att bo i sin invanda miljö, att gå honom till mötes och hjälpa honom med reparationen? Jag tycker att det finns sakliga skäl för en sådan inställning.
Herr talman! Som herr Westberg i Ljusdal framlägger saken är det fråga om att med lånemedel bidra till levnadskostnaderna för en person. Men lika väl som vi behöver mat för dagen får vi vara beredda att vidkännas vissa kostnader för den bostad, i vilken vi bor. Jag vill också erinra om att detta gäller ett anslag som är avsett just för bostadslångivning. Tanken är då att dessa bostadslån skall förbehållas dem som verkligen behöver sådana lån för genomgripande förbättringar på en bostad. Det är de mera angelägna tingen man har att hålla sig till. Om man skulle acceptera herr Westbergs princip, föreligger mycket stor risk för att de gamla kanske mer eller mindre skulle kunna tänkas få överta fastigheter, vilka är i behov av ett kraftigt underhåll. Därigenom skulle möjligheter uppstå att få en starkt nedsliten fastighet reparerad. Den inställning som herr Westberg har när det gäller att ge lån till en person är enligt min mening ganska orimlig.

Herr talman!

Självfallet skall varje ansökan prövas i vanlig ordning, och då måste det vara fullständigt uteslutet att någonting sådant som statsrådet avser skulle kunna hända. Jag hoppas att statsrådet ändå håller med mig på den punkten. Att det skulle bli så fruktansvärda följder av en liberalisering får stå för statsrådets räkning. Jag anser att en långivning till reparation vore en åtgärd som skulle hjälpa de gamla att bo kvar i sina bostäder längre än vad som är möjligt under nuvarande förhållanden.
Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har tydligen inte följt med vad som har skett, ty det har försiggått en verkligt betydelsefull verksamhet ute på den svenska landsbygden. Vi har alla sett exempel på en betydande förbättring av bostadsbeståndet. När det gäller alltför hårt nedslitna fastigheter kan det dock många gånger vara motiverat att de överges, och då skall man inte öppna en möjlighet att utan vidare ge lån. Nu har herr Westberg modifierat sig och förklarat att hans förslag skulle ses i belysning av att han också rekommenderade en speciellt restriktiv tilllämpning hos de organ som har att handlägga dessa frågor. Jag vet inte riktigt vart det i så fall bär hän. Skall verksamheten hanteras på det sättet, kanske det inte blir någonting alls av herr Westbergs önskemål.
Herr talman! Herr Wikner har frågat om jag är i tillfälle att redovisa resultaten av de åtgärder som vidtagits i anledning av den ökade olycksfallsfrekvensen på skogsbrukets område. De svåra stormarna under förra hösten har medfört ett omfattande arbete med upparbetning av stormfälld skog. En betydligt större arbetsstyrka än normalt har i samband härmed varit sysselsatt med skogsarbete, och under slutet av förra året inträffade ett ökat antal svåra olycksfall. Med hänsyn till de särskilda risker som följer med stormfällningsarbetet har arbetarskyddsverket tillsammans med berörda myndigheter och arbetsmarknadsparter vidtagit olika åtgärder för att minska olycksfallsriskerna i samband med detta arbete. Arbetarskyddsstyrelsen har utfärdat anvisningar om särskilda skyddsåtgärder vid arbete med stormfällda träd som bl.a. innebär att s.k. ensamarbete inte får förekomma. Vidare har skogsyrkesinspektionens resurser för upplysningsoch = tillsynsverksamhet inom de stormdrabbade områdena fått en betydande förstärkning. En stor del av yrkesskadorna vid skogsarbete inträffar i samband med användning av motorsåg. I syfte att minska dessa skadefall har bestämmelser utfärdats om att alla nya motorsågar fr.o.m. 1 januari i år skall vara försedda med kastskydd. Vidare har en kampanj startats för montering av kastskydd även på de äldre motorsågar som är i bruk. Det finns ännu ingen statistik som ger en fullständig bild av effekterna av de åtgärder som vidtagits. Allmänt sett gäller att det totala antalet anmälda yrkesskador i skogsarbete har minskat under de två senaste åren. Det ökade antalet svåra olyckor i slutet av förra året har, som jag nämnt, föranlett särskilda åtgärder, och enligt tillgängliga uppgifter har detta slags olyckor un der den senaste tiden kunnat nedbringas. Jag vill framhålla att arbetarskyddsverket noggrant följer den fortsatta utvecklingen av skadefallen inom skogsbruket.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret, som jag anser vara positivt. Den rationalisering och mekanisering som skett och sker inom skogsbrukets område förorsakar faktiskt ökade olycksfallsrisker, som vi med alla till buds stående medel måste försöka minska. Av svaret framgår att det gjorts en hel del — det skall jag villigt erkänna — men jag tror att det ändå inte räcker. Det material som jag lyckats komma över visar att ytterligare åtgärder måste vidtas för att förbättra skyddet mot olycksfall. Under det sista kvartalet i fjol och det första i år har enligt uppgift 14 skogsarbetare omkommit vid stormfällningsarbete. Det har framkommit alt de flesta av dem har varit ovana vid den teknik som används vid dessa avverkningar, och dessutom har det brustit i fråga om instruktioner. Varje år inträffar enligt uppgifter i genomsnitt 9000 yrkesskador på detta område. år 1968 fick 20 av dessa och år 1969 inte mindre än 32 dödlig utgång. Här krävs, som jag ser det, en aktivering av den lokala skyddsverksamheten, bättre organisation av säkerhetstjänsten och fortsatt satsning på utbildningen. Den pågående rationaliseringen och teknikens utnyttjande inom skogsbruket kräver ökad utbildning bl.a. för att minska olycksfallsriskerna. Man har även kunnat konstatera att de företag som har genomfört en organiserad skyddsverksamhet redovisar betydligt mindre antal olycksfall än vad som är genomsnittet i denna bransch. Skogsbruket kräver numera större teoretiskt kunnande och praktisk skicklighet än tidigare. Därför är det nödvändigt att dessa frågor följs upp och att denna yrkesgrupp ges den utbildning som erfordras. Det skulle säkerligen bidra till att nedbringa antalet olycksfall.

Herr talman! Det är en viktig fråga som herr Wikner har tagit upp, och jag vill göra ett par kommentarer med anledning av en del uppgifter som han nu lämnade. Antalet anmälda olycksfall bland anställda inom skogsbruket minskade år 1968 med 17 procent och år 1969 med 10 procent jämfört med året före. Motsvarande siffror över förändringen av antalet arbetstimmar föreligger ännu inte, och det är därför för tidigt att dra några klara slutsatser om utvecklingen av de relativa olycksfallsriskerna vid skogsarbete. Dödsolycksfallen ökade markant i slutet av förra året i samband med att stormhuggningen började, vilket jag också framhållit i mitt svar. Under det fjärde kvartalet inträffade 13 dödsolyckor i samband med stormhuggningen. Av dessa gällde fyra personer som arbetade i egen skog och alltså föll utanför tillsynsmyndigheternas verksamhetsområde. Genom de insatta åtgärderna har olyckskurvan kunnat vändas nedåt; under de senaste två och en halv månaderna har det inträffat två dödsolyckor vid stormhuggning, varav ett inträffade vid arbete i egen skog. De åtgärder som har vidtagits för att förebygga olycksfall i skogsarbete inom stormfällningsområdena har genomförts under en aktiv medverkan av berörda myndigheter och arbetsmarknadsorganisationer. = Arbetarskyddsverkets olika åtgärder har vidtagits i nära samarbete med arbetsmarknadsparterna, och erfarenheterna från stormfällningskampanjen kommer säkerligen att bli av betydelse för arbetarskyddet inom hela skogsbruket. Herr Wikner tog upp frågan om upplysningsverksamheten. Denna viktiga verksamhet för att minska olycksriskerna är en betydelsefull del av arbetarskyddet, och det gäller i särskilt hög grad för skogsarbetet. Upplysningsoch utbildningsverksamheten har också hela tiden spelat en framträdande roll under bl.a. stormfällningskampanjen. Arbetarskyddsstyrelsen har för nästa budgetår fått resurser för en betydande förstärkning av sin upplysningsoch informationsverksamhet just i arbetarskyddsfrågor. En stor del av skadefallen vid normalt skogsarbete inträffar under arbete med motorsåg, framför allt vid kvistning. Det finns anledning förmoda att det obligatoriska kastskyddet på nya sågar kommer att minska antalet sådana fall. Försäljningen av kastskydd tyder på. att kampanjen för sådana skydd även på äldre motorsågar har gett resultat. Jag vill här även nämna att omfattande tekniska och medicinska undersökningar angående motorsågarnas skaderisker pågår med hjälp av medel bl.a. från yrkesskadeförsäkringsfonden. Jag har velat, herr Wikner, göra detta tillägg med hänsyn till att detta är ett område där vi har anledning att sätta in alla resurser för att söka nedbringa olycksfallen.
Herr talman! Jag skall inte diskutera de anförda siffrorna eller vem som kan ha rätt eller fel, men det är väl på det viset att dessa olycksfall inträffar när man anlitar ovan arbetskraft. Detta tycker jag att man borde kunna undvika genom att även under avverkningssäsongen eftersträva att använda utbildat folk. Jag är säker på att skogsvårdssty relserna skulle hälsa denna uppgift med glädje, därför att de vill ha möjlighet att fullfölja denna yrkesutbildning och även vidta vissa andra åtgärder som skulle kunna förbättra förhållandena.

Herr talman! Herr Wikner har frågat mig, om jag är beredd att vidta åtgärder i syfte att stimulera de försök med registrering av läkemedelsförbrukning m.m. som nu pågår i Jämtlands län, så att dessa kan fullföljas och utvidgas att omfatta hela landet. Frågan om registrering av läkemedelsförbrukningen har berörts i den av riksdagen nyligen behandlade propositionen om läkemedelsförsörjningen. I propositionen har jag uttalat att apoteksbolaget bör ta i bruk modern datateknik och att bolaget då det gäller frågan att utnyttja bolagets datamaterial i sjukvårdens tjänst bör samråda med bl.a. socialstyrelsen och SPRI. Detta uttalande har inte föranlett någon erinran från riksdagens sida. Den organisationskommitté som förbereder apoteksbolagets verksamhet har av Kungl. Maj:t erhållit särskilda medel för att starta de detaljutredningar som måste göras innan ett datasystem introduceras hos apoteksbolaget. Organisationskommittén har etablerat kontakt med AB Statskonsult, som kommer att handha det fortsatta utredningsarbetet. De metodstudier som gjorts vid Jämtlandsundersökningen och vid andra undersökningar om registrering av läkemedelsförbrukningen bör vara av värde vid det fortsatta utredningsarbetet.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Det som har föranlett mig att ställa denna fråga angående registrering av läkemedelsförbrukningen har varit stora rubriker i tidningspressen, där det bl.a. stått att läsa: »Hon åt 16 mediciner. Det blev hennes död. Det hade aldrig hänt, om registreringen av läkemedel varit utbyggd.» Jag skall inte gå in på detta tragiska fall. Jag vill, herr talman, omnämna att i Jämtlands län för närvarande pågår en uppmärksammad försöksregistrering av invånarnas läkemedelsförbrukning, och cirka en femtondel av invånarna finns nu registrerade på datakort. Det har meddelats mig att den försöksregistrering som pågår i Jämtland är den enda av det slaget som förekommer i riket — kanske i hela världen. Denna fråga är av så stort värde att den bör följas upp och på sikt gälla hela landet. I mitten av mars månad uppvaktade representanter från Jämtlands läns landsting socialministern och framförde önskemålet att erhålla statligt stöd för att kunna utvidga denna registreringsverksamhet, så att hela landet skulle kunna dra nytta därav. Vid det tillfället gavs inget löfte, och jag vill därför nu passa på att fråga: Hur ser socialministern på detta i dag? Det kan inte vara riktigt att ett litet län ensamt skall bekosta en så viktig undersökning, som kommer att få stor bety delse för hela landet och som troligen kommer att utvecklas — det har vi ju hört av socialministerns svar. Jag hoppas verkligen att denna fråga får en positiv behandling.
Herr talman! Den proposition vi behandlade förra veckan i denna kammare om den nya organisationen beträffande läkemedelsförsörjningen i vårt land inneslöt en rad olika förslag till åtgärder som syftade till en förstärkning av läkemedelskontrollen på olika områden. Jag vill gärna ha sagt att det är en intressant och värdefull undersökning man har företagit i Jämtlands län. Den kan också komma att bli av värde för den slutliga utformning av receptregistreringen som nu planeras inom det beslutade apoteksbolaget. Det är riktigt att jag har haft en överläggning med representanter för dem som företagit undersökningen i Jämtlands län, varibland representanter för landstinget i Jämtland. I överläggningen deltog bl.a. också chefen för socialstyrelsen. Vid det utredningsarbete som nu sätts i gång för apoteksbolagets räkning kommer det att hållas kontakt med dem som svarar för Jämtlandsundersökningen, och det beskedet fick också representanterna för Jämtlands län vid uppvaktningen hos mig.
Herr talman! Eftersom denna försöksverksamhet skulle bli till så stor nytta för landet i dess helhet vill jag omtala att Jämtlandsundersökningen pågått i cirka fyra år. Det krävs ett ganska omfattande förarbete innan man kommer i gång med en sådan undersökning. Därför och på grund av att denna försöksverksamhet kanske kommer att få ligga till grund för undersökningar i hela landet tycker jag att man borde komma i åtnjutande av statligt bidrag.

Herr talman! Herr Tobé har frågat chefen för justitiedepartementet, om han anser att 1953 års kungörelse angående förberedelse av vissa företag enligt vattenlagen är till fyllest då det gäller att hålla vederbörande länsstyrelse, kommuner och andra intressenter underrättade om pågående undersökningar för byggande i vatten. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Syftet med kungörelsen är att orientera intressenterna om planerat byggande i vatten för att de skall få tillfälle att på ett tidigt stadium framföra sina synpunkter på utformningen av projektet. För det ändamålet har kungörelsen enligt mir mening i huvudsak varit till fyllest. Jag vill tillägga att reglerna för tillåtlighetsprövningen i vattenmål ses över av vattenlagsutredningen, som väntas avge ett första delbetänkande tidigt i höst. I samband därmed kommer också den av herr Tobé avsedda kungörelsen att ses Över.
Herr talman! Först ber jag att få framföra mitt tack till statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet för svaret. Jag tycker att det i huvudsak är tillfredsställande. Kungörelsen kom ju till genom någonting så sällsynt som en bifallen motion. Det var herr Skoglund i Umeå som hade väckt motionen, och det kanske bidrog. Anledningen var oro för att det skulle göras stora förberedelser för vattenkraftsanläggningar utan att man i orten fick reda på vad som hände. Stats rådet säger att kungörelsen i huvudsak varit till fyllest. Inspirationen till min fråga var ett fall som jag tycker visar att den inte varit riktigt till fyllest, om den nu har tillämpats riktigt av vederbörande företag. Den 10 april i år skrev länsstyrelsen till vattenfallsverket — skrivelsen var faktiskt ett nödrop — och frågade vad det var som höll på att ske i Norrbotten beträffande vattenkraftsutbyggandet, som man kunde läsa om i dagspressen. Den 5 i samma månad — fem dagar efteråt, postgången inräknad — svarade Vattenfall med två skrivelser, den ena en anmälan enligt kungörelsen, den andra ett påpekande av att det var mycket annat i görningen. Jag tycker att det fallet visar att kungörelsen inte fungerar. Man säger nämligen i sin anmälan att förutsättningarna för Kaitumöverledningen, som det gäller, i huvudsak var utredda. Meningen med kungörelsen var dock, att man inte skulle göra så grundliga undersökningar innan man gjorde anmälan. Själva kungörelsen får väl sägas vara föråldrad. Företagaren har, sedan anmälan är gjord, att efter hand på begäran och när eljest anledning förekommer lämna uppgifter till bl.a. länsstyrelsen. Det är alltså bara när länsstyrelsen begär uppgifter som den är säker på att få meddelande — däremot är inte företagaren skyldig att kontinuerligt tala om vilka förändringar som görs, och de kan vara ganska stora. Jag hade hoppats att statsrådet skulle göra ett mera positivt uttalande om att det fanns behov att omarbeta kungörelsen även i sakligt avseende. Får jag därför ställa en tilläggsfråga? Det sägs i svaret att vattenlagsutredningen skall behandla reglerna och avge ett första delbetänkande tidigt i höst. Det står sedan att i samband därmed kungörelsen kommer att ses över — gäller detta det första delbetänkandet, eller menas det bara att uppgiften ligger inom utredningens ram?
Herr talman! Den sista meningen i svaret skall tolkas så, att vattenlagsutredningen kommer att lägga fram ett förslag, som måhända innebär en förändring av nuvarande bestämmelser, och att detta kan leda till att man nödgas justera kungörelsen. Det är detta som skall utläsas ur svaret. Jag har inte funnit att det föreligger behov av att ändra kungörelsen. Jag har i svaret sagt att den är i huvudsak till fyllest — man kan ju inte alltid vara helt säker på att något fall slinker igenom. Det fall som herr Tobé tog upp såsom motiv för en förändring av lagen utgör inget starkt motiv. Vattenfall ålades i april att göra en undersökning om hur man skulle förfara med de outnyttjade vattenkraftstillgångarna i de större Norrlandsälvarna. Det är bevisat att Vattenfall i det sammanhanget samrådde både med naturvårdsverket och med representanter för länsstyrelsen i det län som det är fråga om. Där har man förfarit riktigt. Länsstyrelsen har alltså informerats då planerna var så långt framskridna att man kunde lämna information. Dessutom vill jag tillägga att man under det samråd som skedde i april har modifierat sina planer för att tillmötesgå de intressen som företräds av länsstyrelsen och naturvårdsverket. Dessutom är det viktigt att ha i tankarna — och det har säkert herr Tobé — att bestämmelserna i kungörelsen skall vara uppfyllda till alla delar innan vattendomstolen tar ställning till ett sådant ärende, och då måste ett samråd ha ägt rum. Det finns alltså en sanktion: har man inte följt bestämmelserna, får man inte ärendet prövat av vattendomstolen.
Herr talman! Nu säger statsrådet en sak som visar att det föreligger behov av en ändring. Han nämner samråd med naturvårdsverket, men det står ingenting om det i kungörelsen. Bara detta borde visa att det behövs en ändring. Sedan vill jag säga att Kaitumöverledningen inte hänger samman med den inventering som Vattenfall har gjort på regeringens begäran. Detta är visserligen ett av de 15—16—17 företag som är upptagna i förteckningen. Det är emellertid alldeles klart att Kaitumöverledningen har legat Vattenfall varmt om hjärtat i många år, och man har gjort stora undersökningar som säkerligen är av den natur som avsågs när kungörelsen kom till. Planerna inverkar på samernas rättigheter och inverkar över huvud taget på förhållandena för befolkningen i bygden. Meningen var väl inte att man skulle underrätta olika intressenter när man var färdig, utan meningen var att dessa intressenter skulle kunna förbereda sig på att möta den kompakta sakkunskap som kraftföretagen förfogar över. Jag vill alltså bestrida att den anmälan som gjordes den 15 april och gäller Kaitumöverledningen hänger samman med den inventering av arbetsföretag som Vattenfall hade att göra. Jag hoppas verkligen att både utredningen och statsrådet har den uppfattningen att det inte är till fyllest med en kungörelse som säger att man efter hand och på begäran skall tala om vad som sker. Här borde finnas en rapportskyldighet av starkare slag.
Herr talman! Jag vill inte erkänna att det inte finns en rapportskyldighet. Jag framhöll i mitt förra anförande att vattendomstolen inte prövar ärendet om det inte har förekommit samråd. Saken är alltså helt klar enligt nuvarande kungörelse. Det är säkert riktigt att kungörelsen behöver moderniseras och att det bör finnas en bestämmelse om att också naturvårdsverket skall underrättas. Nu sker det genom att länsstyrelserna har naturvårdssektioner, som absolut måste komma in i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag ber om ursäkt att jag återkommer ännu en gång. Jag tycker det är underligt att statsrådet åberopar detta samråd med länsstyrelsen, när länsstyrelsen själv ger upp ett nödrop: »Vad är det ni håller på med? Vi vet ingenting.> På fem dagar levererar sedan Vattenfall ett svar och talar om vad man gör. I detta fall har samrådet med länsstyrelsen faktiskt inte fungerat.
Herr talman! Jag är ledsen att behöva återkomma, men länsstyrelsen i Norrbottens län och kungl. kammarkollegium har sagt att de har informerats om Vattenfalls planer enligt gällande bestämmelser i vattenlagen om förberedande vattenmål. Man har också utsatt ett möte till den 28 maj för att ge tillfälle åt alla intressenter att ta del av planerna.
Herr talman! Vad länsstyrelsen kan ha sagt nu efteråt vet jag inte, men länsstyrelsens skrivelse börjar: »>Länsstyrelsen har genom dagspressen erfarit att vattenfallsverket — — —.»

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat justitieministern om han har observerat att kollektivtrafiken försvåras på grund av den oordning som störande element orsakar i tunnelbanor och bussar och om jag kan anvisa medel för tryggande av att ordnad kollektivtrafik kan upprätthållas. Myndigheterna har sedan länge uppmärksamheten riktad på de förhållanden som herr Börjesson berör i sin fråga. På flera håll har särskilda åtgärder vidtagits för att säkerställa ordningen. I Stockholms polisdistrikt svarar sålunda en särskilt organiserad tunnelbanegrupp på 50 man jämte vikariatspersonal för ordningen i tunnelbanan. Denna grupp biträds dagligen av 35— 40 man från olika vaktdistrikt. En anläggning för TV-bevakning i tunnelbanan har också nyligen tagits i bruk. Ett annat exempel är Göteborg. Där förekommer bl.a. sedan en tid särskild polisbevakning på vissa spårvagnar.
Herr talman! Låt mig allra först tacka statsrådet Lidbom för svaret på min enkla fråga. Av svaret framgår att myndigheterna länge har uppmärksammat den oordning som råder på våra tunnelbanor och bussar och att åtgärder har vidtagits som har lett till påtagliga förbättringar. Min fråga är närmast föranledd av rapporterna om överfall och allmänt störande uppträdande, främst av ungdomar, vid tunnelbanestationer och på allmänna kommunikationsmedel såsom bussar och spårvagnar. Det busliv som tydligen förekommer i synnerhet i de större städerna har lett till att vanliga människor knappast längre vågar röra sig ute på gatorna och allra minst anlita de gängse kommunikationsmed len: bussar och spårvagnar. Denna utveckling måste betecknas som skrämmande i ett rättssamhälle, där enskilda medborgare borde kunna tillförsäkras trygghet och skydd till liv och egendom. Då mentaliteten tydligen tenderar att öka kraftigt har allmänheten rätt att kräva att konkreta åtgärder vidtas för att i möjligaste mån söka få bukt med eländet, och det framgår av det svar jag har fått att myndigheterna har sökt vidta vissa åtgärder i detta syfte. I olika sammanhang, där dessa frågor penetreras, har det sagts, att man inte löser problemet genom att bara ropa på fier poliser. Det är väl en sanning med modifikation. Det har dock visat sig, att där polisen haft tillräckliga resurser att ingripa i förebyggande syfte har detta haft en mycket god effekt. Man har lyckats hejda bråkmakarna, och framför allt har polisens närvaro ingett allmänheten en känsla av trygghet. Jag anser emellertid att det är utopiskt att tro att man endast genom en utbyggnad av polisorganisationen kan bemästra situationen. För en lekman är det självfallet svårt att ange vilka tekniska landvinningar man eventuellt kunde utnyttja, t.ex. ett utbyggt larmsystem. Av svaret framgår att man har använt TV-bevakning i detta sammanhang. Jag tror att man på sådant sätt skall kunna bidra till ökad säkerhet framför allt i förebyggande syfte, d. v. s. innan våldshandlingar har begåtts. Ofta har det visat sig att först när bråket har fått sådana proportioner, att någon skadas eller allmänheten skräms av oroselementen, går larm till polisen att infinna sig på platsen. Jag anser att så fort personal på ifrågavarande platser observerar störande uppträden bör denna kunna varsko ordningsmakten om detta. Ännu en gång ber jag att få tacka för svaret.
Herr talman! Med anledning av att herr Börjesson i Falköping berör förhållandena i Stockholm och de åtgärder som där har vidtagits vill jag gärna komplettera den bild jag nyss gav. I tidskriften Svensk Polis nr 2 för i år har en artikelförfattare tagit upp frågan om vilken effekt TV-övervakningen har haft och skriver: »Vetskapen om TV-övervakningen har dock lugnat ner temperaturen på de stationer där den finns. Det har vi klara tecken på, både från SL:s folk, pressbyråanställda och genom egna iakttagelser.» Dessa iakttagelser bekräftas också av statistiken. Jag kan nämna att antalet ingripanden som har behövts i tunnelbanan har minskat. I januari i år var antalet ordningsingripanden 561, motsvarande siffra för 1968 var 1 029, för februari var siffran för i år 708 jämfört med motsvarande siffra för två år sedan 1105, för mars är det 436 respektive 1295. Det är således högst avsevärda förbättringar av förhållandena som har inträtt.
Herr talman! Jag vill bara med tacksamhet konstatera att av siffrorna framgår vad TV-bevakning kan betyda. Här utnyttjar man ju teknikens landvinningar, vilka ger polisen möjlighet att på ett lättare sätt kunna övervaka trafiken, i detta fall genom TV.

Jag kan nämna att så sent som i tisdags kväll fick jag rapport om att det på en tunnelbana här i Stockholm hade förekommit, att två fyllon hade kastat åtta ölbuteljer och fört ett veritabelt oväsen i en vagn. Ingen av passagerarna vågade ingripa, därför att de själva inte ville bli inblandade i bråket. Herr talman! Jag tror det är värdefullt att ta upp ett resonemang och utarbeta en plan för att komma till rätta med inte bara de problem som jag har berört i min enkla fråga utan brottsligheten över huvud taget. Jag vill bara notera att jag med intresse kommer att lyssna på den debatt som senare skall föras mellan statsminister Palme och herr Hedlund om just en plan för åtgärder mot den ökande brottsligheten.
Herr talman! Herr Lundberg har frågat justitieministern om han anser att fartgränser inte behöver följas av de s.k. tidningsbilarna eller om det finns särskilda, av allmänheten ej kända undantagsbestämmelser som friar dem från kontroll eller rättspåföljd. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. De s.k. tidningsbilarna skall föras med iakttagande av de allmänna föreskrifterna om hastighetsbegränsning för motorfordon. Inte heller i fråga om kontroll eller påföljder finns det några bestämmelser, som ger förarna av dessa bilar någon särställning.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för det klara och koncisa svaret som jag är helt nöjd med. Jag vill bara uttala en förhoppning om att de berörda instanserna skall uppmärksamma svaret och att åtgärder vidtas. Alla har väl någon gång sett hur tidningsbilarna uppträder i trafiken. Den som särskilt har försökt att komma till rätta med saken är en f.d. landshövding som följt arbetet under mycket lång tid; men det har inte uppnåtts något resultat. Efter statsrådets klara besked förutsätter jag att det nu skall bli en förbättring av trafiksäkerheten. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat hur det av riksdagen beslutade särskilda omställningsbidraget har kunnat utnyttjas av yrkesfiskarna. Särskilt omställningsbidrag till fiskare lämnas enligt beslut av 1969 års riksdag till fiskare som övergår till annan verksamhet och som för övergången är i behov av särskilt stöd som komplettering till det allmänna stöd som utgår till dem som byter sysselsättning. Enligt nämnda riksdagsbeslut skulle det särskilda bidraget prövas under tre år. Fram till mitten av maj månad har fiskeristyrelsen beviljat sådana bidrag med sammanlagt 220 000 kr. Ett förhållandevis stort antal ansökningar har härvid avslagits på grund av att sökanden har lämnat fisket före den 1 juli 1969. Sedan riksdagen nu antagit förslaget i proposition 61 år 1970 om änd rad tidsgräns kan en del av dessa ansökningar prövas på nytt av fiskeristyrelsen. Med hänsyn till detta och då stödet skall prövas under tre år är det ännu för tidigt att bedöma hur omställningsbidraget kommer att utnyttjas av dem som lämnar yrkesfisket.
Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till statsrådet Bengtsson för svaret på frågan. Anledningen till att jag ställde den var att, såsom kanske är ganska väl känt, yrkesfiskarnas problem alltid legat mig varmt om hjärtat, och de vänder sig ofta till mig för att få besked i vissa frågor. Frågorna måste givetvis gå vidare till statsrådet, och nu har jag alltså fått ett svar. Jag tror för min del att det omställningsstöd, som riksdagen beslutat om och som även dessa yrkesfiskare trodde att de skulle bli delaktiga av, i stor utsträckning har misslyckats. Nu sade statsrådet att det skulle finnas möjligheter att också i framtiden pröva vissa ansökningar. Jag kunde ha väckt denna fråga en vecka tidigare men kunde inte få de nödvändiga papperen. Statsrådet säger att en hel del ansökningar avslagits och det stämmer fullkomligt, ty i de papper jag fått står, att enligt fiskeristyrelsens protokoll av den 16 och 17 februari 1970 bifölls 3 ansökningar och avslogs 20. Nästa protokoll är av den 3 mars 1970, och där meddelas att 7 ansökningar bifölls medan 32 avslogs, och i protokoll av den 20 och 21 april 1970 står, att 5 ansökningar bifölls och 47 avslogs. Det är kanske rätt förståeligt om de människor det här gäller börjar fråga sig, om de har någon möjlighet att få någonting i framtiden, eller om de bara är till för att så att säga offras. Eftersom jag känner jordbruksministern som en praktisk man vill jag vädja till honom att se till att de människor det här gäller får den hjälp de behöver och därigenom bevis på att de fortfarande anses som samhällsnyttiga individer. Herr talman! Om vi hade haft mera tid, skulle vi ha diskuterat dessa frågor litet mera ingående. Jag slutar nu med att än en gång tacka för svaret.
Herr talman! Herr Hedlund har frågat mig om regeringen har någon plan för effektiva åtgärder för att mota den ökade brottsligheten, särskilt i fråga om grova brott, samt, om så inte är fallet, om jag är beredd att ordna en snabb undersökning med representanter för bl.a. de rättsvårdande eller ungdomsvårdande myndigheterna och eventuellt de politiska partierna i syfte att upprätta en sådan plan. Den tilltagande brottsligheten är ett allvarligt samhällsproblem både i vårt land och i många andra industriländer. I Sverige har under 1960-talet antalet brottsbalksbrott ökat med 62 procent. Bland dessa brott dominerar tillgreppsbrotten. Våldsbrotten utgör 9 å 10 procent av samtliga brottsbalksbrott. Ökningen av antalet våldsbrott har vissa år varit markant, men utvecklingen är inte helt entydig. Våldsbrotten ökade 1966 med 11 procent, 1967 med 3 procent, 1968 med 1 procent och 1969 med 13 procent. Det totala antalet brottsbalksbrott har emellertid minskat nå Som jämförelse kan nämnas att man i Storbritannien räknar med att brottsligheten ökat med 73 procent enbart under åren 1960—1968. För USA lyder motsvarande uppskattning på 122 procent. I Frankrike beräknar man att brottsligheten under de senaste 5 åren ökat med 10 procent om året. I Tyskland har uppgången varit 32 procent under sjuårsperioden 1963—1969. I samtliga som exempel nämnda länder ökar antalet tillgreppsbrott och våldsbrott snabbare än andra brott. Polisens och andra myndigheters brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet har successivt byggts ut och förstärkts. Dessa ansträngningar är nödvändiga, och de kommer att fortsätta. Den minskning av det totala antalet brottsbalksbrott som har kunnat noteras under år 1969 torde i väsentlig grad vara ett resultat av myndigheternas intensifierade kamp mot narkotikabrottslighet och annan brottslighet. Både våra egna erfarenheter och erfarenheter som gjorts i andra länder lär oss emellertid att det inte går att åstadkomma varaktiga förbättringar enbart genom brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder i konventionell mening. Flera länder har fler poliser per invånare än vi, och på de flesta håll är straffen strängare. Statistiken tyder på att dessa länder snarast mött ännu större svårigheter än vi i försöken att vända brottsutvecklingen. I den allmänna debatten påstås ibland att ökad kriminalitet är förbunden med den typ av välfärd som skapas i de moderna industrisamhällena. Svensk och utländsk brottsstatistik kan tyckas ge stöd för sådana pessimistiska antaganden. Antagandet att ökad välfärd leder till ökad brottslighet är emellertid vid närmare eftertanke ganska orimligt. Däremot kan det finnas samband av annat slag mellan brottsutvecklingen och den allmänna tekniska, ekonomiska och sociala utvecklingen. Befolknings. omilyttningar, den snabba tillväxten av storstäderna, det hårda arbetstempot och rationaliseringarna i företag och på arbetsplatser är några av de faktorer som utsätter människorna för en allt hårdare press. Många är på grund av brister i sin ekonomiska och sociala situation inte rustade att klara den pressen. För dem som stöts ut ur produktionslivet och ur samhällsgemenskapen kan vägen till brottslighet vara kort. Det är inte välfärden som skapar brottslighet. Snarare är det så att strukturförändringarna i samhället riskerar att driva fram en ökad brottslighet därför att välfärden ännu inte nått tillräckligt många, och därför att det finns brister i den sociala tryggheten som vi ännu inte kunnat avhjälpa. Det moderna industrisamhällets utveckling understryker nödvändigheten att angripa klasskillnader och sociala brister och orättvisor. I ett klassamhälle riskerar kriminalitet och annan missanpassning att fixeras så hårt i vissa grupper att de bryter igenom generation efter generation. Gustav Jonsson har beskrivit denna klassamhällets urvalsprocess som det sociala arvet. Mot den bakgrunden blir mitt svar till herr Hedlund följande. Jag ser i likhet med herr Hedlund med allvar på brottslighetens utveckling, framför allt i storstäderna. I likhet med herr Hedlund anser jag att ökningen av antalet våldsbrott är ett särskilt bekymmersamt inslag i utvecklingen. Jag delar uppfattningen att samhällets brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet måste förstärkas. Så sker också. Med brottsförebyggande verksamhet avser jag då inte bara intensifierad övervakning genom polis och sociala organ utan också åtgärder som är ägnade att skapa gynnsammare betingelser för grupper som är särskilt utsatta för risk att glida in i kriminalitet och annan asocialitet. Samordningen och effektiviseringen av insatserna ägnas kontinuer lig uppmärksamhet av berörda centrala myndigheter. Inom ramen för dessa myndigheters samarbete sker en planläggning av verksamheten. Syftet med herr Hedlunds frågor till mig torde därför redan vara tillgodosett. Samhället måste genom åtgärder i nuet ta ansvaret för det skydd av person och egendom som människorna rimligen kan ställa anspråk på i ett rättssamhälle. Men vi kan inte stanna vid detta. Vi måste också finna vägar att förändra samhället på ett sätt som kan skapa varaktiga garantier mot en utbredd kriminalitet i framtiden. Den enda hållbara lösningen ligger enligt min mening i en politik som botar brister och orättvisor och utjämnar ekonomiska, sociala och kulturella skillnader i samhället. En sådan politik bör kunna ge förutsättningar för en lugn och fredlig samhällsutveckling och för ökad förståelse mellan människorna. Med ökad förståelse följer ökad respekt för medmänniskors liv och hälsa, integritet och rättigheter.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. De åtgärder på mycket lång sikt som statsministern talar om i detta sammanhang är ju i dagens läge inte relevanta när det gäller att garantera medborgarnas rätt till skydd för liv och egendom. Helt säkert kan långsiktiga åtgärder och förbättringar i samhället av det slag, som statsministern redogör för, komma att vara av värde även i fråga om brottsligheten, men detta kommer sannolikt inte i någon större utsträckning att visa sig bli fallet vare sig under statsministerns eller min levnad. I varje fall kan det inte få något avsevärt inflytande på brottsfrekvensen. Även om jag har denna uppfattning menar jag naturligtvis att vi ändå i jämlikhetens intresse omedelbart måste gripa oss an, för att citera statsministerns ord, med »en politik som botar brister och orättvisor och utjämnar ekonomiska, sociala och kulturella skillnader i samhället>. Att vi skall föra en politik, som gör människornas levnadsförhållanden så likvärdiga som möjligt — d.v.s. en jämlikhetspolitik — är jag lika angelägen om som statsministern är.

Statsministern sade att vi »i nuet> måste vidtaga åtgärder härvidlag, och det är naturligtvis nuet och tiden närmast framöver som min fråga gäller denna gång. I svaret presenteras en jämförelse med vissa andra länder. Den är i och för sig mycket intressant men av föga värde för dem som här hemma blir överfallna på gator, på torg, i tunnelbanor och i sina hem. Det senare gäller ju bl.a. våra åldringar. Som uppges i svaret utgör ökningen av våldsbrotten för 1969 inte mindre än 13 procent. Samtidigt ser vi att antalet s.k. brottsbalksbrott har minskat något under 1969 — ett resultat i stort sett, säger statsministern, av myndigheternas intensifierade kamp mot narkotikabrottsligheten. Borde inte detta säga oss att en intensifierad kamp är av största betydelse även när det gäller våldsbrotten? Vad är det som gör att inte det ena skulle följa det andra i detta sammanhang? Jag vill fråga statsministern vilken effekt han tror att det skulle bli om man genomförde en sådan här intensifierad kampanj mot den 13-procentiga ökningen på ett enda år av våldsbrotten. Det förvånar mig något att statsministern hänvisar till effekten av kampen mot narkotikabrotten utan att dra konsekvenserna i fråga om våldsbrotten. Vad den statistiska betydande ökningen av våldsbrotten innebär för allmänheten får man en mera påtaglig bild av genom de ständigt återkommande referaten om våldsdåden. Vi har exempelvis kunnat läsa om hur det varit på spårvagnarna i Göteborg. Själv har jag av taxichaufförer spontant fått uppgiften att somliga taxichaufförer faktiskt drar sig för att tjänstgöra sent om kvällarna på grund av den osäkerhet som ligistelementen skapar. Uttalanden av ett relativt fåtal personer i min bekantskapskrets, som har blivit utsatta för våld, går det naturligtvis inte heller att dra för långt gående slutsatser av, därför att meningsyttringarna från det ringa antal personer som här kommit till tals inte representerar ett genomsnitt av svenska folkets uppfattning. Men tidningarna har ständiga uppgifter om våldsbrott — ibland mot enskilda personer och ibland, som vi vet, mot främmande länders institutioner.

Denna samordning är säkerligen värdefull — så värdefull att det faktiskt skulle ha varit av betydelse för svenska folket att få veta något mer om den. Först då vore det för övrigt möjligt för mig att bedöma om det finns grund för statsministerns uttalande att syftet med mina frågor redan skulle vara tillgodosett. Det vore glädjande om så är fallet, men jag skulle gärna ha önskat något belägg. En synnerligen viktig uppgift är att så långt som möjligt försöka få en allmän opinion för att lämna andra samhällsmedlemmar och deras egendom i fred. Det är nödvändigt att uppnå en fördjupad demokrati, som innebär att var och en som vill ha demokrati själv iakttar demokratins spelregler. Hem, skola och ungdomsorganisationer har här en stor uppgift. Den måste intensifieras. Samhället bör medverka på ett eller annat sätt, inte minst i fråga om ekonomiska resurser. Man måste framför allt fästa de ungas uppmärksamhet på att den som själv vill leva i fred och trygghet också måste respektera andra människor. Att ordningsmakten i nuet — för att återigen använda statsministerns term — är otillräcklig bör väl de flesta människor i storstäderna vara helt ense om, delvis genom egna iakttagelser. Otillräckligheten har accentuerats genom att nya uppgifter tillkommit för polisen och genom att en arbetstidsförkortning genomförts. Erfarenheten visar att förekomsten av en tillräckligt omfattande ordningsmakt gör verkliga ingripanden obehövliga. Vetskapen om att ordningsmakten finns till hands verkar dämpande på dem som eljest skulle uppträda som fridstörare. Det förvånar mig att svaret inte ger något klart uttryck för tanken om behovet av en sådan förstärkning.
Herr talman! Till att börja med vill jag understryka att en sådan förstärkning som herr Hedlund sist talade om självfallet är nödvändig. Sedan 1965 då polisväsendet förstatligades har det tillförts 2300 nya tjänster. Ny materiel har anskaffats för 245 miljoner kronor, och denna utbyggnad skall fortsätta. Herr Hedlund nämnde att vi hade haft en kampanj mot narkotikabrottsligheten. Varför, sade han, kunde man inte göra en likartad kampanj när det gäller våldsbrotten? Narkotikakampanjen riktades i hög grad mot den direkt organiserade brottsligheten i ligaform, och i och med att man kommit åt ligor av detta slag har man även kunnat få till stånd en minskning av förmögenhetsbrotten och andra brott. Det gällde dock ett klart avgränsat område, ty det var en i hög grad organiserad brottslighet. Våldsbrotten är inte lika lätta att avgränsa på samma sätt. Men i den planering som myndigheterna gör ägnas skärpt uppmärksamhet åt att på olika sätt komma åt våldsbrotten. Herr Hedlund framhöll vikten av att man skyddar gamla människor, och även jag tycker att detta är ofantligt viktigt. Jag vill ändå säga att våldsbrotten mot äldre personer dess bättre fortfarande tillhör de absoluta undantagen. Av de 200 personer som under 1969 utsattes för misshandel i Stockholm var fyra över 60 år. Oavsett omfattningen är sådana tendenser till omänsklighet skrämmande och de innebär risker som övriga medborgare självfallet måste skydda sig mot. Herr Hedlund tog upp frågan om organisationernas roll och frågan om hur denna samordning bedrivs. Jag vill påpeka att vi i år har höjt bidraget till ungdomsorganisationerna ganska kraftigt. En av statens ungdomsråds arbetsuppgifter är ju frågan om ungdomens medverkan för att förhindra en ökad brottslighet. Jag framhöll också att det sker en fortlöpande planläggning hos de centrala myndigheterna och att de samråder i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet. Ett särskilt samarbetsorgan upprättades redan 1964 för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten. I detta är bl.a. skolöverstyrelsen, socialstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen samt Detta är en central samordning, men det är särskilt viktigt att man på lokal nivå kan förankra denna planläggning och detta samarbete mellan olika myndigheter och organ. Samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten lade förra året fram förslag om hur ett sådant samarbete skulle kunna utformas. Tanken var att utveckla samarbetet främst mellan skolan, barnavården och polisen. Förslaget har nu remissbehandlats och beretts i justitieoch socialdepartementen. För dagen kan jag nämna följande. I beredningsarbetet prövar man tanken att uppdra åt länsstyrelserna att gå igenom de olika kommunerna för att se var lokala samarbetsorgan kan behöva upprättas. Dessa samarbetsorgans uppgift blir framför allt att främja uppsökande verksamhet och information i barnoch ungdomsvårdsfrågor. Avsikten är att skolöverstyrelsen, socialstyrelsen och rikspolisstyrelsen i samråd skall meddela anvisningar för det lokala samarbetet. Genom den åtgärden kommer vi således att få samråd och gemensam planering såväl centralt som lokalt. Eftersom herr Hedlund efterlyser konkreta exempel på hur ett sådant samråd går till, anser jag det viktigt att nämna detta. Man prövar alltså olika typer av åtgärder innan man kan överväga om det behövs någonting ytterligare. Det är riktigt, som herr Hedlund säger, att vi diskuterar nuets problem. Jag tog ändå upp de långsiktiga kraven på att förändra samhället, och det gjorde jag alldeles medvetet, eftersom man annars lätt riskerar att alltför mycket förenkla det oerhört svåra problem som kriminaliteten utgör. I den debatt om brottsligheten, som förekommer i andra länder, har man i ökande utsträckning börjat peka på de underliggande sociala problemen. Den förre justitieministern i Förenta staterna, Ramsey Clark, som har besökt Sverige, har sagt att när man pekar på bristande utbildning, låg sysselsättning, dåliga bostäder och — det kanske viktigaste — bristfälligt hälsotillstånd på en karta och därefter pekar ut hög brottsfrekvens, hamnar man varje gång på samma ställen. Det behöver väl inte särskilt understrykas att dessa tendenser framträder speciellt starkt i USA:s storstäder. Den s.k. Katzenbacherrapporten, som år 1967 avgavs till den amerikanske presidenten, visar alldeles entydigt på motsvarande förhållanden. Det har under senare år också förekommit en mycket intressant debatt om våldets orsaker i det moderna samhället och i alla typer av kulturer. Jag hänvisar herr Hedlund till makarna Russells utomordentligt intressanta bok »Violence, Monkeys and Men>. De pekar bl.a. på två skäl till våld som dominerar vare sig man ser historiskt på problemet eller undersöker olika djursamhällen. Det ena är bristande föda. Det utlöser våld. Det andra är en överdriven trängsel, ett sammanträngande av djursamhällen eller människosamhällen. De framhåller att det finns ett direkt samband mellan dessa faktorer och våld. När vi diskuterar kriminaliteten och de långsiktiga sociala förändringarna, skall det därför inte bara ses som en händelse att detta sker som en inledning till en debatt om regionalpolitiken. Jag tror att i den långsiktiga samhällsutveckling som både herr Hedlund och jag åtminstone till någon del kommer att få uppleva är en regionalpolitik — förutom alla andra skäl som kan åberopas till stöd för den — också ett av medlen för att förhindra en ökad kriminalitet i det moderna samhället.

Herr talman! Debatten om denna fråga har förts ännu hårdare under de år som har gått trots att vi då hade lägre kriminalitet och mindre våldsamma former av kriminalitet — den är alltså något av en evig följeslagare. Jag för står att herr Hedlund tar upp den, och jag tycker kanske att statsministern något har tonat ned risken för äldre personer. Den erfarenhet jag som äldre person har är att äldre personer inte skall vara ute sent om kvällarna — är de det får de skylla sig själva. Jag tror att äldre människor känner verklig skräck för våldet. Beträffande kriminaliteten i stort nyanserade statsministern i sitt senaste anförande sitt uttalande om vad han menade med att ett utvecklat samhälle och en bättre standard är brottsförebyggande. Med den betydelse som han då lade in i orden kan man hålla med om att en bättre standard motverkar brottslighet. Annars är jag litet rädd för så glättade tydningar om brottslighetens sammanhang med standarden för människorna, rädd för tron att de 80 eller 90 procent som nu går i realskola skulle bli mindre kriminella än de som förut bara gick i folkskola. Man reagerar mot tanken på att den som är fattig lättare blir brottslig. När statsministern för resonemanget vidare med exempel från USA och menar, att då fattiga förs samman och hamnar i förhållanden som gör det omöjligt för dem att få respekt för sin person, när de inte får utrymme för sin utveckling, bryts ned — alla människor gör det, då instämmer jag med honom. Det har nämligen visat sig att den gamla socialistiska tron, att vi skulle kunna slippa brottslighet genom en utjämning av de ekonomiska förhållandena inte håller; man har övergivit den även i den internationella diskussionen. Det hindrar dock inte att det finns fullgoda motiv för att försöka förbättra förhållandena för människorna — även för de »dåliga» — de brottsliga människorna måste t.ex. också få bostäder. Ivern att göra samhället bättre även om man inte därigenom tror sig kunna besegra brottsligheten minskar inte. Det är emellertid riskabelt att tro att detta är lösningen för att komma till rätta med brottsligheten. Jag tror inte att någon kan säga vilken väg vi skall gå. Frågan är mycket komplicerad. Ibland kan brottslighet naturligtvis hänga samman med tillfälliga företeelser — narkotika och spritmissbruk är starkt bidragande orsaker. Om missbruken breder ut sig, blir riskerna för brottslighet större. Men den »onda» och den »goda» naturen kan inte sättas i relation till löneläget. Av statsministerns senaste anförande, där han anförde exempel från Amerika, förstår jag att han inte heller menade detta.

Herr talman! Det var ett intressant svar som statsministern gav herr Hedlund på hans interpellation. Jag håller med herr Hedlund i hans bedömning, att herr Palme huvudsakligen har ägnat sig åt framtidsvisioner i stället för att försöka att komma till rätta med de akuta problem som vi de facto står inför. Jag skall först kommentera några detaljer i svaret. Statsministern konstaterar att det totala antalet brottsbalksbrott har minskat och säger att detta väsentligen är ett resultat av den intensifierade kampen mot narkotikabrottsligheten och annan brottslighet. Ja, men om man talar med polisen om detta, konstateras en förstärkt tendens bland människor att underlåta att anmäla brott, helt enkelt därför att man upptäckt att det i varje fall inte lönar sig att anmäla enklare brott — polisen har nämligen inte tid att ingripa. Man får nog därför i det här fallet, liksom i så många andra fall, ta statistiken med en nypa salt. Jag tror att det i själva verket finns en dold brottslighet i det här landet som fortfarande är rätt betydande. Det förefaller mig vidare som om statsministern skulle vilja göra brottsligheten till en fråga om klasskillnader. Jag skulle då vilja fråga herr Pal me: Ligger det verkligen till så, som herr Palme gör gällande, att brottsligheten är störst i socialgrupp 3? — om vi nu skall laborera med begreppet socialgrupper, vilket jag egentligen hade hoppats att man skulle ha kommit bort från. Enligt min bedömning har det väl i stället åtminstone skett en förskjutning till ökad brottslighet även i de grupper som vi tidigare har betecknat som socialgrupp 1. Jag håller med fru Eriksson i Stockholm om att talet om att man skulle dra slutsatser beträffande brottsligheten med utgångspunkt från inkomsten verkligen innebär en förenkling av problematiken. Sedan är det bara att konstatera att statsministern, precis som justitieministern och andra företrädare för regeringspartiet, ständigt försöker tona ner polisens roll i detta sammanhang. Herr Palme säger: Med brottsförebyggande verksamhet avser jag då inte bara intensifierad övervakning genom polis och sociala organ utan också åtgärder som är ägnade att skapa gynnsammare betingelser för grupper som är utsatta för speciella risker. Från moderata samlingspartiets sida har vi gång på gång, såsom herr Palme väl vet, strukit under hur viktig vi anser polisens roll i sammanhanget vara. Jag vill påstå att polisens roll är viktig ur främst två synpunkter: Först och främst anser jag att det är en humanitär åtgärd att det finns så pass många poliser att människor i allmänhet — och ungdomar framför allt — har en känsla av att det finns en betydande risk för upptäckt, ifall de skulle ägna sig åt brottslighet. Just känslan av att det finns en verklig risk för att bli upptäckt är ju någonting som i bästa fall kan avhålla många från att börja med en brottslig verksamhet. Det är där den humanitära aspekten kommer in. Ett tillräckligt antal poliser är också ett viktigt humanitärt krav ur en annan synpunkt, nämligen att människor i detta samhälle och framför allt i våra storstäder därigenom kan få en rimlig känsla av trygghet. — Vi har ju haft en debatt här tidigare, där det har klarlagts att många, framför allt äldre människor, i en stad som Stockholm inte vågar gå ut på kvällarna av rädsla för att riskera att bli antastade, att bli bestulna och skadade till liv och lem. Det förefaller som om statsministern inte har någon riktig känsla för att detta är akuta problem som vi på allvar måste ta itu med. Det sägs sedan att man nu har vidtagit kraftåtgärder mot narkotikaproblemet. Det är riktigt att på rikspolisstyrelsens initiativ kraftåtgärder vidtagits och vidtas. Men jag vet inte om herr Palme känner till att vi i dag har ungefär 10 000 narkomaner som går omkring i det här landet helt obehandlade, helt utan vård. Det säger sig självt vilket enormt tryck alla dessa människor utövar på den illegala narkotikahandeln. Enligt min mening kan man inte lösa narkotikaproblemet tillfredsställande och förhindra den brottslighet som hör samman med detta, om man inte kommer åt dessa narkomaner, som ständigt utgör en källa till fara såväl när det gäller den illegala narkotikahandeln som all annan brottslighet. Jag efterlyser och har efterlyst i många sammanhang krafttag från regeringen för att verkligen komma till rätta med narkotikaproblemet. Detta är också en humanitär fråga. Det är en humanitär fråga ur narkomanernas egen synpunkt, ur deras anhörigas synpunkt och ur alla de människors synpunkt som drabbas av narkomanernas aktiviteter. Till slut, herr talman, vill jag bara säga en sak, och det är att vi från moderata samlingspartiet inte är negativt inställda till att vi successivt skall förändra samhället i riktning mot ett mera jämlikt samhälle, i riktning mot ett mera människovänligt samhälle. Men en sak vill jag stryka under och det är detta: ett samhälle som alltmer ger avkall på respekten för lag och rätt, på respekten för annans liv och egendom, ett sådant samhälle ställer vi oss inte bakom! Där anklagar vi regeringen för en bristande vakthållning kring lag och rätt, som ju ändå är det centrala i sammanhanget.

Herr talman! I mitt anförande instämde jag helt med statsministern i att åtgärder av det slag som han gick in på när det gäller att förbättra människornas levnadsförhållanden på lång sikt kan påverka brottsligheten i positiv riktning. Men jag betonade att det är på lång sikt, och det är inte mycket att tala om när man diskuterar säkerheten i nuet, som enligt min mening icke är tillfredsställande. Bara det att våldsbrotten ökat med hela 13 procent på ett år är ju någonting skrämmande. Det skulle förvåna mig om man inte med en intensifierad verksamhet skulle kunna få ned även antalet våldsbrott liksom man lyckats minska antalet narkotikaförbrytelser. Jag är fullt på det klara med att situationen när det gäller våldsbrotten inte är helt jämförlig med den situation som rådde när det gällde narkotikabrotten, men jag vägrar ändå att tro att man inte kan angripa problemet med framgång. Jag är också fullt ense med statsministern om att en viss del av den ökade brottsligheten beror på att folk sammanförts i stora enheter, storstadscentra, någonting som vi centerpartister inte gillar. Just storstadscentra kan vara en del av anledningen till att man exempelvis i Englands huvudstad med 10 miljoner invånare registrerar en kraftigt ökad brottslighet. Jag tror att detta är förhållanden som förtjänar uppmärksamhet även i de lokaliseringspolitiska och regionalpolitiska samman hangen i vårt land. Det gläder mig att höra att man skall fortsätta upprustningen av ordningsmakten. Det var värdefullt att få veta. Det var också av betydelse att få veta att man nu har planer på samordning med ungdomsverksamhet m.m. för att komma till rätta med dessa problem. Det betyder ju ändå förfärligt mycket om man kan ge de uppväxande inställningen att man skall låta andra människor och andra människors egendom vara i fred. För det ändamålet skulle jag tro att bidragen till ungdomsorganisationerna, som ju inte alls har höjts i den takt som behovet påkallat, bör höjas framöver. Jag ber att få tacka för svaret som i många avseenden var tillfredsställande.

Herr talman! Statsministern angav två huvudskäl för brottslighet. Han nämnde bristen på föda och trängsel såsom avgörande faktorer i sammanhanget. Nu vet vi ju att det händer att miljonärssöner, som har rik tillgång på pengar och som bor luxuöst, ändå gör sig skyldig till svåra brott. Resonemanget håller alltså inte över hela fältet. Jag tror för min del att det är viktigt att vi har fasta etiska normer i samhället, att vi är angelägna att fasthålla vid ett etiskt minimum. Jag tror inte att vi i detta sammanhang får bortse från vikten av detta. Jag vill också fästa uppmärksamheten på något som statsministern och jag diskuterat vid ett par tillfällen tidigare, nämligen vad det lustbetonade våldet i TV och på film kan betyda i detta sammanhang. Forskningen på detta område är bristfällig, men mycket tyder på att det har en negativ inverkan, och jag kan inte underlåta att framhålla detta, när brottsligheten är föremål för debatt.

Herr talman! »Land skall med lag byggas> — jag fick av fru Erikssons anförande den uppfattningen att det var Per Albin Hansson som hade myntat det uttrycket, men det är mycket gammalt. Karl XV hade det som sitt valspråk, och det fanns med i den jylländska rätten från 1400-talet. Också någonting annat som Nancy Eriksson sade förbryllade mig. Det lät som om hon menade att de gamla som känner sig otrygga ute egentligen borde stanna hemma. Jag hoppas verkligen att jag missuppfattade fru Eriksson på den punkten. Till statsministern vill jag säga att jag är väl medveten om att flera poliser inte är den enda lösningen, men det är en del av lösningen. Jag måste reagera mot en detalj i svaret, nämligen där statsministern försöker få oss att tro att vårt land har ett rätt stort antal poliser. Det är inte riktigt, utan vi tillhör de länder som har en låg polistäthet. Man kan mäta polistätheten som antalet poliser per 1000 invånare eller som antal invånare per polis, men man måste också ta hänsyn till vilken utrustning och vilken materiel polismakten har. Detta mått är alltså inte helt tillförlitligt, men det kan ändå vara av intresse att göra en jämförelse, eftersom statsministern tog upp denna sak i sitt svar. Vi tillhör den grupp av länder som har det minsta antalet poliser i förhållande till invånarantalet bland de länder som man kan jämföra med. Det är egentligen bara ett av dessa länder som har lägre polistäthet, nämligen Norge, som har 780 invånare per polis. Belgien har faktiskt en mindre polistäthet, men där finns någonting som kallas gendarmeri, och därför är det svårt att jämföra Belgien med de övriga länderna. I samma grupp kommer sedan Schweiz, Danmark, Sverige och Frankrike. De länder som har högre polistät het är Island, Holland och Storbritannien, som har en polis per 570 invånare. Sverige har 650 invånare per polis. Ett land med hög polistäthet som ligger nära oss och i någon mån kan jämföras med oss är Finland, som har 550 invånare per polis. Österrike har 450 och Irland 440 invånare per polis. Jag tycker att dessa siffror kan komplettera framställningen i interpellationssvaret. Det framgår av dem att vi ändå inte tillhör de länder som har särskilt hög polistäthet. Till sist måste jag få ställa en fråga till herr Hedlund och kanske till en del socialdemokrater — inte statsministern — som jag vet ser brottsutvecklingen med stor oro. Vi har under den senaste tiden sett att socialdemokrater gått ifrån partilinjen beträffande det ena beslutet efter det andra. Det har varit 20—30—40 socialdemokrater som har hoppat av så att säga åt vänster men vi kunde ju tänka oss att några socialdemokrater någon gång hoppade av åt andra hållet. Vi behandlade för två månader sedan utlåtande nr 2 från statsutskottet. I en reservation framförde moderata samlingspartiet ett krav på ytterligare 300 polismannatjänster utöver vad regeringen föreslog. Tänk om några socialdemokrater då hade avstått från att rösta eller till och med hade röstat med oss! Men det är väl rätt omöjligt att tänka sig någonting sådant. Herr Hedlund pekar nu i slutet av vårriksdagen på detta allvarliga problem. Om statsutskottets utlåtande nr 2 hade behandlats i dessa dagar, två månader efter det att det i verkligheten behandlades, hade vi kanske kunnat räkna med en gemensam borgerlig reservation för ett större antal polismannatjänster, och kanske hade herr Hedlund t.o.m. själv röstat för vår reservation om ytterligare 300 polismannatjänster.

Herr talman! Jag hade inte alls tänkt delta i den här debatten. Jag skall med hänsyn till den långa talarlista vi har till den regionalpolitiska debatten fatta mig kort, men jag måste starkt vända mig mot några uttalanden som har gjorts här. Jag tror det är nödvändigt för att vi skall få balans i diskussionen att det kommer fram också andra tongångar än som hittills har hörts. Jag vill först vända mig mot den förenkling som kommer till uttryck när man talar om brottslingar som dåliga människor. Jag trodde att detta tillhörde ett passerat stadium. Det för sannerligen heller inte diskussionen framåt. Jag vänder mig också mot de förenklingar man gör sig skyldig till när man vänder på statsministerns påstående att klasskillnader är en orsak till brottslighet och menar att det skulle innebära, att man kan pådyvla fattiga människor kriminalitet som en moralisk belastning. En sådan otrolig förenkling kan få svåra negativa effekter. Det är ett välkänt faktum att sociala missförhållanden och orättvisor kan leda till brottslighet därför att många människor aldrig fått känna att de tillhört samhället i egentlig mening. Vi måste vara medvetna om detta och vidta åtgärder, även om åtgärderna inrutas på lång sikt. Det skall dock inte behöva dröja flera generationer innan någonting görs åt det. Men det finns också andra, konstruktiva åtgärder som man kan vidta i nuet än att öka antalet poliser. Man kan t.ex. genom verkligt konstruktiva åtgärder förbättra kriminalvårdens resurser. Det är märkligt att ingen har velat ta upp den aspekten på problemet i denna långa debatt, fastän vi vet att kriminalvården hör till de mest försummade områdena i vårt samhälle. Om inte kriminalvården får ökade resurser i synnerhet för frivård, utbildningsinsatser och en konstruktiv eftervård som komplement till kriminalvården kommer vi aldrig någon vart med dessa frågor. Det är också viktigt att någon säger ifrån att vi måste beakta och ta hänsyn till människovärdet även hos dem som här i dag på ett förenklat sätt har kallats för brottslingar.

Herr talman! Jag håller mycket gärna med fru Dahl om att frivården ingalunda är tillfredsställande. Man släpper väl inte ut de frigivna alldeles vind för våg men lämnar dem i stort sett utan stöd. Här måste åtgärder sättas in på allvar. I anslutning till vad herr Wennerfors sade om polisförstärkning vill jag erinra om att centerpartiet i år begärde ytterligare ett antal polismän för trafikövervakning. Eftersom jag föreställer mig, att det i varje fall i någon mån är så att säga kommunicerande kärl mellan olika arbetsuppgifter, skulle ett bifall till vår framtällning även ha haft en viss betydelse för den sak vi nu diskuterar. Vidare vill jag uttala en förhoppning. Det finns en arbetsgrupp för kriminalitetsprognoser, närmast hemmahörande i justitiedepartementet. Denna arbetsgrupp har framlagt prognoser, dessbättre endast prognoser, enligt vilka man räknar med att fram till 1975 — det är inte långt dit — skulle våldsbrotten öka med hela 25 procent. Jag förutsätter att utgångspunkten har varit, att man inte sätter in några kraftåtgärder av det slag som de flesta här väl är överens om att man måste vidta. Bland kraftåtgärderna vill jag än en gång stryka under, att det gäller att pränta in och tala om för skolbarn och andra, att man skall lämna andra människor i fred liksom även andra människors egendom. Jag tror att det gamla talesättet för både dem som är religiösa och icke religiösa står sig, nämligen: » Allt vad I viljen att människorna skola göra Eder, det gören I ock dem!» Det är inget religiöst uttalande i detta sammanhang utan ett konstaterande av en gammal sanning som står sig genom tiderna.
Herr talman! I det sista som herr Hedlund sade vill jag varmt instämma. Det uttalandet har inte bara en religiös prägel, det är gammal god socialism, om jag får uttrycka mig så, och det kan vara gammal god centerpartism, så det behöver inte innebära någon ideologisk skillnad. Om det är det herr Hedlund menar med kraftåtgärder, är vi fullständigt överens. Det har påståtts — det var ett demagogiskt påstående — att jag hade försökt tona ned polisens roll. Det har jag inte alls gjort. Jag har tvärtom visat på den upprustning som har gjorts av polisen. Men jag har velat värna polisen mot alltför överdrivna krav, att man enbart genom en skärpt polisövervakning skall kunna motverka brottslighet. Av den långa statistiska redogörelse som herr Wennerfors lämnade här kunde man närmast dra den slutsatsen, att i de länder som har en särskilt hög polistäthet är brottsligheten också särskilt hög. Det skulle vara ungefär konklusionen av hans statistik, vilket visar hur farligt det är att använda statistik — ett sådant samband finns naturligtvis inte. Det visar att om man tror att man skall kunna lösa sådana här mycket allvarliga problem enbart genom att öka antalet poliser, ställer man orimliga krav på polisen. Det är vad jag har velat säga. Vidare vill jag framhålla att vi naturligtvis skall fortsätta att utbygga polisens resurser såsom vi har gjort tidigare. Särskilt när det gäller våldsbrotten är det som verkar avhållande kanske inte så mycket risken för upptäckt. Det visar sig att vad beträffar våldsbrotten finns det en mycket stor risk för upptäckt, i 80 procent eller mer. Det är andra faktorer som i fråga om dessa brott är avgörande. Jag vill också ta avstånd från dem som sökte göra gällande, att jag försökte bagatellisera det problem som gamla människor möter. Inte alls! Men ibland har det stått alldeles överdrivna rapporter i tidningarna om vad gamla människor faktiskt råkar ut för, och sådant skrämmer dem. Det var illa nog med dessa fyra fall av misshandel, men jag ville tala om att det rörde sig om denna begränsade omfattning för att därmed något dämpa oron. Det är nog mera så att äldre människor känner sig främmande i storstadens hårda atmosfär. Det tillhör det allra mest förnedrande om brottsligheten tar sig uttryck i våldshandlingar mot äldre. Här finns inga delade meningar, och det jag nu nämnt var det enda syftet med sifferuppgiften. Det har uppstått en debatt om sociala förhållanden i samband med brottslighet. Fru Kristensson sade att brottsligheten ökade inom socialgrupp 1, och det är alldeles riktigt. Det är klart att en skärpt övervakning och en skärpt lagstiftning här kan vara av betydelse. I år skall vi exempelvis göra skattestrafflagen strängare, och vi har redan mycket starkt skärpt övervakningen på detta område. Det gäller ofta grupper som kanske utsätts för mycket stor frestelse när det gäller sådana brott. Det finns alltså typer av brott som blir vanligare inom vissa kategorier och som väl delvis måste mötas med allmänpreventiva medel. Det har sagts — och det var också fru Dahl inne på — att när jag pekade på de sociala förhållandenas betydelse skulle detta vara något slags angrepp på socialgrupp 3. De människor det här gäller kan dock knappast hänföras till någon särskild socialgrupp — det gäller i hög grad att de som står utanför samhället drabbas av svåra sociala förhållanden. Jag tror det är fel att försöka förneka sådana sanningar, och en förnuftig debatt blir möjlig först om man undviker moraliserande tonfall. Låt mig citera några ord ur den s.k. Katzenbacherrapporten: »Ett av de bäst dokumenterade sakförhållandena om brottsligheten är, att de allvarliga brott som oroar människorna mest — mord, våldtäkt, rån, misshandel och inbrott — främst inträffar i slumområdena i de stora städerna. Undersökning efter undersökning i stad efter stad i alla delar av landet har klarlagt att brottsfrekvensen varierar på ett sådant sätt. Resultaten visar med monoton regelbundenhet, att brotten, offren och förövarna främst återfinns i de fattigaste, i de mest utslagna och socialt oordnade delarna av städerna.» Amerika är ett land där det enligt dagens tidning sker en våldtäkt var femtonde minut och ett mord var trettionde. Det är alldeles uppenbart att, om vi tillåter förslumning och bostadssegregation, ökar risken mycket starkt för uppkomsten av sådana problem. Jag kan inte inse att man på något sätt bör förneka detta och försöka antyda att detta konstaterande skulle vara något slags angrepp på fattiga människor. Någon har sagt att jag inte så mycket ägnar mig åt den akuta situationen utan sysslar med framtidsvisioner. Visst gäller det ett akut problem som måste angripas med alla till buds stående medel! Men för att undvika en förenklad diskussion om dessa ting tyckte jag det var viktigt att påpeka, att efter de er farenheter man nu har i alla världens länder finns det ett samband mellan brottsligheten och den sociala och ekonomiska strukturutvecklingen. Och eftersom man kan konstatera ett sådant samband måste det också åtgärder till när det gäller strukturförhållandena, om man vill nå en förbättring. Detta är inga framtidsvisioner utan sammanhänger med det arbete som vi dagligdags sysslar med här i riksdagen och med de reformer vi genomför. Det var därför som jag tog den förestående debatten om regionalpolitiken som exempel. Det är bara det att resultaten inte kan avläsas omedelbart. Det tar en tid.

Men när man säger det, har man kommit långt utöver det tillåtnas gränser. Det skulle nämligen innebära att det i stort sett inte finns någon regering i något industriland som har sinne för lag och rätt. Alla regeringar oavsett partifärg brottas nämligen med dessa problem, och tendensen är i stort sett densamma. Ja, den är t.o.m. något gynnsammare hos oss än i flertalet andra länder, av skäl som jag här inte har anledning att ingå på. Sådana partipolitiska manövreringar gagnar inte sakfrågan. Vi står här inför ett för det moderna industrisamhället mycket svårt problem, som måste angripas från många olika utgångspunkter och med många olika typer av åtgärder. Om man vill nå resultat skall man inte moralisera över människor, och jag tror man bör akta sig för att förenkla problemen. Men jag hoppas vi skall nå samstämmighet i strävandena att på alla dessa fält komma åt problemen, som i hög grad griper in i och försvårar människors vardag i vårt samhälle.

Herr talman! Denna debatt har dragit ut på tiden, men ämnet är mycket viktigt, så det bör vara tillåtet att ägna någon timme åt att debattera det. Mitt inlägg skall emellertid nu bli mycket kort. Vi vet väl alla att uppgifterna i tidningar och massmedia ofta är överdrivna. Det är de också i detta fall. Men om även bara en del av det som där förekommer är sant, så är det ganska illa ställt. Jag är ingalunda böjd för att förenkla problemen, allra minst problem av denna beskaffenhet. Jag vill tvärtom säga ifrån att vi vet alldeles för litet om dessa saker än så länge och att det behövs en omfattande forskning rörande brottslighetens orsaker. Även om det är en internationell fråga bör vi ändå även här i vårt land sätta i gång den forskningen på allvar, om vi inte redan har en sådan forskningsverksamhet i gång. Det är en åtgärd som i varje fall inte bara jag har förordat. Jag har inte känt mig träffad av polemiken mot dem som menat att allt blir gott och väl bara man ökar polisens numerär. Det är en åtgärd bland alla andra. Några av dessa är, såsom fru Dahl mycket riktigt påpekade och såsom jag för en stund sedan underströk, eftervård och frivård för sådana som råkat illa ut. Vidare behövs samordnade insatser från samhället beträffande ungdomsorganisationer, skola och hem. Jag är dessutom fullt på det klara med regionpolitikens oerhörda betydelse i detta sammanhang. Jag fick min uppfattning bestyrkt när statsministern nyss talade om förhållanden i storstädernas slumkvarter med deras bostadssegregation o. s. v. Tänk på det en smula också i fortsättningen!

Herr talman! Denna debatt har varit klargörande. Vi har nu fått reda på att de gamla bibliska orden »Alt vad I vil jen att människorna skola göra Eder, det gören I ock dem!» är uttryck för gammal god socialism. I så fall har vi kanske också fått ett enpartisystem i vårt land, ty med denna utgångspunkt tror jag att vi alla är socialister. Jag vill instämma med fru Dahl, som sade att man måste satsa betydligt mera på kriminalvården. Vi har från oppositionspartierna verkligen fört fram förslag till hur detta skall genomföras. Det är ett svårt område, men det är fördenskull inte mindre viktigt. Något annat som jag tycker att man alltför ofta glömmer bort är det självklara kravet på skydd för allmänheten, som utsätts för brottsligheten. Jag menar att regeringspartiet visat ett ganska bristfälligt intresse när det gäller den enskildes möjlighet till skadestånd för följderna av en brottslig gärning. Men det som jag egentligen skulle invända mot var herr Palmes kritik mot våra anföranden, bl.a. som jag förmodar mot mitt uttalande att regeringen inte tillräckligt slår vakt om lag och rätt. Jag menar för min del att man, om man för en argumentering som går ut på att brottslighet är en funktion av bristande jämlikhet och andra ofullkomligheter i samhället, därmed fritar den enskilde från det ansvar som han primärt skall ha för att följa lag och rätt. Jag menar att regeringspartiet måste klargöra den skyldighet vi alla har att följa gällande lag. Det är sedan en helt annan sak att domstolarna i sin lagtillämpning självfallet tar hänsyn till den enskilde individens förhållanden och till den miljö han kommer från. Det är en självklarhet. Men, herr statsminister, jag tycker ändå att det är fel att generellt göra gällande att brottsligheten skulle vara en funktion av bristerna i samhället.

Herr talman! Jag har lovat herr talmannen att bli mycket kortfattad med hänsyn till den omfattande föredragningslista vi har framför oss och begränsar mig därför till att ställa två högst konkreta frågor, som anknyter till vad som redan förut berörts i debatten här i dag. Den ena frågan rör samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten. Detta organ avgav den 25 februari 1969 promemorian »Samarbete i brottsförebyggande syfte». Promemorian har varit ute på remiss, och det finns därför av allt att döma samlat ett betydande material av synpunkter och uppslag. I promemorian redovisas, kort uttryckt, förslag till konkret utformning av lokala samarbetsorgan för bekämpande av ungdomsbrottsligheten. Nu är min fråga — jag ser statsrådet Lidbom här i kammaren och tror därför att det skall vara möjligt att få besked — denna: När kommer förslag med anledning av promemorian och remissmaterialet att läggas fram för riksdagen? Redovisningen kan naturligtvis också leda fram till en kungörelse om lokalorganen, och riksdagen behövde då inte direkt befatta sig med saken. Jag skulle alltså vilja veta när resultatet av det förslag som finns i denna promemoria kommer att redovisas. Det var den ena frågan, herr talman. Den andra frågan gäller polisbristen. Jag har flera gånger — en gång från denna talarstol — ställt frågan: När kan man beräkna att det vidtas åtgärder för att genom förstärkning av kontorssidan inom polisverksamheten åstadkomma ett frigörande av omkring 600 polismän för ordinär polistjänst enligt en inom rikspolisstyrelsen gjord undersökning? 600 polismän är ju ett ganska stort antal. Med tanke på den polisbrist som råder tycker jag att det vore mycket angeläget att lösgöra dessa polismän från vanligt kontorsarbete. Jag tror också att det skulle vara ganska lätt att driva fram en sådan förändring på kontorssidan och därmed få ut ett stort antal polismän i egentlig polistjänst. Detta är alltså de två frågor jag vill ställa i denna debatt.
Herr talman! Jag gläder mig naturligtvis över den ekumeniska anda som spritt sig över den senare delen av debatten. Låt mig bara beröra några saker. Herr Wennerfors felciterade interpellationssvaret. Där står ju att vi inte har någon särskilt hög polistäthet, och det bevisade herr Wennerfors själv med sin statistik. Jag har inte generellt sagt, fru Kristensson, att all brottslighet är en funktion av brister i samhället. Det vore orimligt — det finns en rad personliga orsaker, såsom exploatering av andra människor som man bör kalla brottslighet. Men all brottslighet sker ju inte därför att människor är i underläge i förhållande till andra. Det finns också brottslighet som beror på att människor är i överläge i förhållande till andra. Detta kan också sägas bero på brister i samhället. Några generaliseringar har jag alltså inte gjort. Jag tror emellertid att man kommer fullständigt fel om man inte för in samhällsstrukturen — de ekonomiska och sociala förhållandena — i en diskussion om brottsligheten. När det gäller skydd för enskilda personer finns det dels ersättningsnormer, dels ett skadeståndsproblem som vi arbetar med. Till herr Wiklund i Stockholm vill jag säga att man beräknar att utfärda den aktuella kungörelsen i sommar. Om jag i någon mån får fullfölja det ekumeniska resonemanget, så vill jag säga att detta kriminalitetsproblem är ett solidaritetsproblem. Vi begär här — i och för sig är detta inte orimligt — solidaritet mot samhället av de människor som har begått brottsliga gärningar, och som kan frestas att begå brottsliga gärningar. Men vad som krävs av oss själva är också en typ av solidaritet för att försöka finna vägar att skapa ett samhälle som ger sådana möjligheter för människorna att de inte skall behöva komma i en sådan situation. Och om de råkar in i den, skall man underlätta för dem att vända tillbaka till ett vanligt liv. Detta är ett exempel på en övergripande solidaritet, där vi icke får tala i termer som »vi»> och »de>, utan där det bara finns »vi>. Till sist vill jag säga till herr Hedlund att jag instämmer i det han yttrade i sitt senaste anförande. Den ekumeniska anda som jag omnämnde plus vad herr Hedlund där anförde ger mig goda förhoppningar om att vi med gemensamma krafter och utan att förfalla till partipolitik skall kunna gripa oss an med detta stora och svåra problem i det moderna samhället.

Herr talman! Herr Wachtmeister har frågat mig, om jag är i tillfälle att informera riksdagen om hur frågan om en rimligare takt i befordringsgången för främst marinens underofficerare avses lösas. Jag vill först lämna några allmänna uppgifter om försvarets aktiva underofficerare. Sergeanter och underofficerare av 2. graden är f.n. placerade i lönegrad A 13. Huvuddelen av fanjunkarna och flaggunderofficerarna är hänförda till lönegrad A 15. För ungefär en tredjedel av fanjunkarna och flaggunderofficerarna finns tjänster i lönegrad A 17. Dessa tjänster flyttades upp i lönegrad genom ramöverenskommelsen 1966— 1968 och fördelningsavtalet 1967. Förvaltarna är placerade i lönegrad A 19 och A 21. Den sistnämnda lönegraden gäller ett mindre antal tjänster. Anställning som sergeant eller underofficer av 2. graden sker vid omkring 25 års ålder. Normalt kan alla efter i genomsnitt sju år i sådan anställning få tjänster för fanjunkare eller flagg underofficer med möjlighet att erhålla tjänst i lönegrad A 17 vid i genomsnitt 42—43 års ålder. Inom alla försvarsgrenar föreligger härutöver möjlighet att genom urval befordras till;tjänster för förvaltare. Pensionsåldern är för närvarande för fanjunkare vid armén och flygvapnet 50 år och för flaggunderofficer vid marinen 55 år. Förvaltare i trupptjänst har 50 år som pensionsålder. Övriga förvaltare pensioneras vid 60 år: Utökningen av försvarets organisation under beredskapsåren innebar, att under dessa år stora grupper av ung personal anställdes. Deras antal var vida större än de genomsnittliga årsbehoven på längre sikt. Denna personal har nu nått åldrarna intill pensionsgränsen varför en påtaglig snedbalans uppstått i ålderssammansättningen. Detta har i sin tur medfört att möjligheterna för den äldre personalen att inom ramen för befintliga tjänster följa den befordringsgång som jag i det föregående angett som den normala har minskat. Detta gäller inte minst underofficerarna inom marinen. Vissa underofficerare vid kustartilleriet kan t.ex. med nuvarande förhållanden inte få tjänst i lönegrad A 17 före pensionsavgång. Å andra sidan innebär de nuvarande förhållandena för den nyanställda personalen möjlighet att redan efter ett till tre års anställning få tjänst i lönegrad A 15. Denna personal kan också i stor utsträckning beräknas nå lönegrad A 17 efter omkring tio år. Här aktualiserade frågor är avtalsfrågor. Nu gällande avtal gäller t.o.m. utgången av detta år. Avtalet ger ingen möjlighet att göra någon ändring i nuvarande löneställning. Frågan är beroende av förhandling mellan statens avtalsverk och de statsanställdas huvudorganisationer.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret, men säg mig den interpellant som är belåten med ett svar! Jag är det i varje fall inte, eftersom försvarsminstern inte har direkt svarat på frågan om hur han tänkte sig att lösa problemet med en rimligare befordringsgång för marinens underofficerare. Statsrådet hänvisar till statens avtalsverk, och avtalsverket hänvisar i sin tur till marinens befälsutredning, men ingen vet när den blir färdig. Jag skall noga akta mig för att här dra upp en debatt om det statliga lönegradssystemet, helt enkelt av den orsaken att jag inte behärskar det. Men en sak vet jag, och det är att något måste vara galet när personal i samma tjänst hos samma arbetsgivare på ett håll får sin lönegrad genast — t.ex. vid fortifikationen och = fälttygkåren — men på ett annat håll, som i marinen, får vänta i 25 år, om de över huvud taget får den. Utvidgar man begreppet arbetsgivare till att omfatta hela staten, blir det hela inte bättre av att tjänster med motsvarande yrkeskvalifikationer på den civila sidan ligger ett par lönegrader högre. Snedvridningen beror — vilket jag framhållit i min interpellation och försvarsministern här bekräftat — på beredskapsårens stora personalutvidgningar. Med tiden kommer alltså förhållandet att rätta till sig även om vi inte gör någonting, men det är en klen tröst för dem som berörs. Det gäller här en från alla synpunkter verkligt högklassig yrkesgrupp. Det är väl bara deras enastående lojalitet som förmått marinens underofficerare att inte i större utsträckning hoppa av till den civila arbetsmarknaden, där deras närmaste motsvarigheter, t.ex. yrkeslärarna, ligger i 20 lönegraden. Försvarsministern talade här om att de nyanställda kommer att få det oändligt mycket bättre. Ja visst, men det är inte detta som min interpellation gäller. Vi måste också konstatera att, trots den förbättring som kommer, rekryteringen av underbefäl och därmed tillströmningen till underofficerskåren inte är tillfredsställande. Vakanser på 20 procent i underbefälskåren för hela krigsmakten tillsammans är inte någonting som vi kan bortse från. Jag vill inte påstå att lönesättningen ensam här skulden. Kan det inte tänkas att just sådana här orimligheter i befordringsgången är en bidragande orsak? Jag vill inte uttala mig i någondera riktningen; jag vill bara dra upp frågan. I går diskuterade vi något om försvarsmaktens styrka. Därvid nämndes, om också inte just med de orden, att en dragspelstaktik skulle kunna tillämpas. Man skulle i ett allvarligt läge låta organisationen svälla ut för att, när det blir lugnare, krympa ned den till en viss nivå, som dock inte kunde underskridas. Svackor som fanns på olika håll skulle då utjämnas och förbli utjämnade. De underofficerare vid marinen som nu har kommit i kläm är just sådana som utjämnade en svacka under krigsåren. Det finns väl anledning att tro att de åtminstone delvis föranleddes att ta sin tjänst på grund av förespeglade gynnsamma <befordringsförhållanden. Det förtjänar att upprepas att allt detta är en tillfällig historia, men tror försvarsministern inte att det en annan gång kan bli svårare att fylla uppkomna luckor, om eventuella aspiranter ser hur deras föregångare har blivit behandlade? Jag har försökt ta reda på hur man i några olika statliga inrättningar betraktar detta problem. Man är något osäker, men det förefaller som om man, i alla fall på de flesta håll, anser att just med hänsyn till frågans tillfälliga natur ett bemyndigande för vederbörande försvarsgrenschef att tillgripa vikariatslöneförordnande borde kunna lämnas, oberoende av avtalsläget — om nu viljan finns att göra det. Det är den viljan som jag hoppas måtte visa sig även hos försvarsministern, så att man löser detta problem. Det skulle till en början kosta 200 000 kr. per år vad gäller marinens underofficerare, men efter hand blir kostnaderna lägre, eftersom de åldersgrupper som det är fråga om redan närmar sig pensionsåldern och undan för undan faller bort. Det blir alltså billigare med tiden. Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret än en gång.
Herr talman! Som jag redan har sagt gäller det här avtalsfrågor. Jag har självfallet haft kontakt med huvudorganisationen TCO-S och Underofficersförbundets ledning. Vid dessa kontakter har jag fått klart för mig att förhandlingar nu förbereds för berörda grupper eventuellt i anslutning till det förslag om att ändra pensionsåldrarna som är aktuellt. Så ligger saken alltså till för närvarande.
Herr talman! Denna fråga är ju inte ny — den var uppe vid de förra förhandlingarna också, men man fick inte någon framgång för sina yrkanden. Underofficersförbundet begärde då, vill jag minnas, ytterligare 0,25 procent, som hade räckt för att klara saken. Men man fick inte vad man begärde. Jag hoppas nu att försvarsministern tittar litet strängt på dem som har med denna fråga att göra — försvarsministern har en förmåga att se på sina motståndare ungefär som om de var någonting som katten hade dragit hem. Tag till den blicken, och jag är övertygad om att vederbörande kommer att falla till föga! Och då kommer frågan att lösas till alla parters belåtenhet.

Herr talman! Förra året debatterades lokaliseringspolitiken i riksdagen vid två olika tillfällen på grundval av utskottsutlåtanden; den ena gången skedde det med utgångspunkt i statsutskottets utlåtande i ämnet och den andra gången, ungefär en vecka senare, med utgångspunkt i bankoutskottets utlåtande. Dessutom förekom här i kammaren två debatter som kanske med terminologin från arbetsmarknaden kunde kallas vilda. De bröt ut mer eller mindre planerat i anslutning till interpellationssvar, i ett fall rent av i det korta intervallet mellan de båda reguljära debatterna. I fjol var kammarledamöterna med skäl ganska missnöjda med en så splittrad diskussion av ett ämne som i sig självt är svårt att hantera och därför kräver hård regi. I år har det lyckats bättre.

Vid nästa års riksdag kommer problemen kring fördelning på utskott och turordning på föredragningslistan helt ur världen som en följd av den nya utskottsorganisationen. Som talesman för bankoutskottet kunde jag i fjol konstatera att enigheten i utskottet hade varit stor — något som kunde utläsas bl.a. ur det faktum att antalet punkter där motiverade reservationer avgivits bara var tre. Mätt i antalet reservationer är enigheten inom bankoutskottet i år väsentligt mindre: så mycket som 14 reservationer har antecknats vid utlåtandet. Vad är anledningen till den, i varje fall med sådant mått mätt, minskade enigheten? En elak person skulle kanske besvara frågan genom att hänvisa till att vi har val i höst. Men som sagt, sådana antydningar må förbehållas de elaka; det finns faktiskt andra och säkert riktigare förklaringar. Propositionen nr 75 ger nu relativt fasta formuleringar åt mycket som tidigare uttryckts bara svävande och vagt. Det innebär att mål med konturer börjat träda fram ur den dimma som tidigare hindrat operationer från meningsmotståndarnas sida. Även en annan sak kan tänkas ha bidragit till att motsättningarna i år är större än i fjol. Jag tänker på den förskjutning i det grundläggande synsättet som tar sig uttryck i att man nu talar om regionalpolitik där det tidigare talades om lokaliseringspolitik. Att begreppet regionalpolitik fått ersätta begreppet lokaliseringspolitik är väl ett besked om att den senare under sin fem åriga prövotid befunnits otillräcklig. Punktvis insatta åtgärder har, inte minst i Norrland, i många fall inte svarat mot förhoppningarna. Att ge stöd åt enstaka företag i en miljö med svårigheter som i Övrigt inte förändras, är en vansklig historia. Den meningsriktning som jag företräder har alltid understrukit detta. Erfarenheter av den hittillsvarande lokaliseringspolitiken måste sägas ha gett bekräftelse på att vår bedömning har varit riktig. Det krävs omstrukturering av många förhållanden i riktning mot en väl fungerande industriell miljö för att man skall kunna påräkna en uthållig förbättring av utkomstmöjligheterna i områden där de nu är otillfredsställande. Till en bättre industriell miljö hör sådana saker som industriserviceföretag, institutioner för utbildning, transportmöjligheter för varor och personer. Det stora greppet skall nu, hoppas vi, kunna tas genom regionalpolitiken. Större grepp betyder större ingripanden, beslut med mera vittgående konsekvenser, större satsningar av allmänna medel. Under sådana förhållanden är det inte underligt att flera meningsmotsättningar redovisas nu än tidigare. Av de 14 reservationerna i bankoutskottets utlåtande svarar centerpartiet för den alldeles övervägande delen. Herr Stridsman från centerpartiet står närmast efter mig på talarlistan och kommer, förmodar jag, att utveckla resonemangen i centerpartiets reservationer.

I reservationen 2 har vi, som representerar moderata samlingspartiet, sällskap med folkpartiets och centerpartiets representanter. Vad som skiljer oppositionen från regeringspartiet är synpunkten att stödet i större utsträckning än hittills bör inriktas på generella åtgärder som främjar ett företagsvänligt klimat. Detta är — jag erkänner det i detta fall liksom nyss — en gradskillnad i förhållande till propositionen. Men det allmänna klimatet måste vara gynnsamt för att nyoch omplanteringar — vi kan kalla det så nu i vårens tid — skall ha framgång. Det är den erfarenhet som ligger bakom förskjutningen från lokaliseringspolitik till regionalpolitik. De gjorda misstagen får inte upprepas, utan vi bör snabbt dra konsekvenserna av de erfarenheter som gjorts. Ensamma som reservanter är representanterna för moderata samlingspartiet på två punkter. Den ena gäller förslag om en tioårig utvecklingsplan för Norrland. En sådan skulle ge långsiktighet åt planeringen; att den inte får bromsa fortlöpande verksamhet understryks särskilt. En av dem som utarbetat vårt partis Norrlandsprogram, herr Petersson i Gäddvik, kommer senare i debatten att gå närmare in på Norrlandsfrågorna. Den andra reservationen som utskottsledamöterna från moderata samlingspartiet är ensamma om är reservationen 8. Här är jag på nytt beredd att redan från början säga att det är en nyansskillnad som markeras. Vi efterlyser mera ambitiösa strävanden att bedöma de samhällsekonomiska effekterna både av den spontana utveckling som äger rum om inga åtgärder vidtas och av regionalpolitiska ingrepp om de görs enligt planerna. Jag förstår, herr talman, att avsikten var att under den gemensamma debatten ställa yrkandena, och jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan under littera A och B, D, E och F, H, I och J samt L t.o.m. S. Under littera C, G och K ber jag däremot att få yrka bifall till reservationerna 2, 6 a och 8, som jag just har kommenterat. Jag har nu, herr talman, dels i största korthet sökt ge en allmän bakgrund till dagens debatt, dels — också det så koncentrerat jag kunnat — kommenterat tre reservationer från vårt parti. Jag har emellertid ytterligare några ord att säga innan jag lämnar denna plats till nästa talare på den långa talarlistan. De många reservationerna som vi tar del av i utskottsutlåtandena och som kommer att resultera i en utdragen voteringsprocedur innebär risk att detaljerna skjuts i förgrunden och att helhetsbilden blir otillräckligt klar i sina grunddrag. Det kan därför kanske vara anledning att göra ett par konstateranden av allmän karaktär. Här i landet är vår handlingsfrihet begränsad av det beroende av vår omvärld som inte minst följer av vår omfattande utrikeshandel. I skattedebatten häromdagen tillät jag mig säga att missgrepp i skattesystemets utformning kan försvaga vår relativa internationella konkurrenskraft och att en sådan försämring skulle i första hand drabba dem man velat gynna genom skatteförslaget. Om misstag görs i utformningen eller tillämpningen av regionalpolitiken, kan man riskera en liknande effekt. Den sociala motiveringen är klar och accepterad av oss alla, men de samhällsekonomiska realiteterna får aldrig skjutas i bakgrunden. Med all rätt har det sagts att regionalpolitiken bör betraktas som en del av näringspolitiken. Försummar man den ekonomiska aspekten, kan bakslagen komma snart och då bli kännbara just för de regioner som skulle utvecklas och stödjas. Politiska instanser, näringslivet och intresseorganisationer har ett gemensamt ansvar för att regionalpolitiken utformas med all den omsorg och allt det förutseende som kan mobiliseras. Att näringslivet är berett att öka sin insats ger dagens tidningar besked om genom att referera ett beslut av Industriförbundet i den riktningen. Proposition nr 75, utskottsbehandlingen av denna och dagens debatt är regeringens och riksdagens försök att bedöma erfarenheterna av den hittillsvarande lokaliseringspolitiken och att utforma den regionalpolitik som träder i stället.

Herr talman! Jag konstaterar i likhet med herr Regnéll att det i år har lyckats bättre än i fjol för de olika utskotten att samordna kammarbehandlingen av lokaliseringsoch regionalfrågorna. I bankoutskottets utlåtande nr 40 behandlas bl.a. proposition nr 75 angående de långsiktiga målen för regionalpolitiken. I reservationen 1 vid utskottets hemställan under A har vi reservanter från centerpartiet inte kunnat biträda utskottsmajoritetens mening, vilket innebär en anslutning till vad inrikesministern i propositionen anfört om de långsiktiga målen för regionalpolitiken. Jag vill därför uppehålla mig en liten stund vid regionalpolitikens målsättning.

Har målsättningen från 1964 fått en så allmän och vid formulering att regeringen under lokaliseringspolitikens = försöksperiod har prioriterat den ekonomiska tillväxten, som ansetts vara betydligt angelägnare än strävandena att skapa en bättre regional balans mellan olika delar av landet? På annat sätt kan man inte uppfatta utvecklingen under försöksperioden, som inneburit en ständigt fortgående befolkningskoncentration till storstadsområdena, vilken skett i första hand på skogslänens bekostnad. Utskottet bekräftar även denna utveckling.

Regeringen och departementschefen, med biträde av utskottsmajoriteten, vill även i fortsättningen som mål för den regionala politiken använda en vid och allmän formulering. Risken är därför stor att obalansen mellan landets sydligare och nordligare delar ytterligare ökas. Det innebär att jämlikhetstanken inte vunnit någon nämnvärd = förståelse. Finns det över huvud taget en större jämlikhetsfråga i dag än den regionala obalansen? Vi som står bakom reservationen 1 anser att riksdagen inte kan underlåta att ta ställning till en mera preciserad målsättning. Ingen i denna kammare kan förneka att det i dag saknas en preciserad regionalpolitisk målsättning. Vi måste därför sätta upp ett mål för regionalpolitiken och ange vart vi syftar med den. Människorna i avfolkningsregionerna kräver ett besked om framtiden. De förtroendevalda på både regional och kommunal nivå i skogslänen kräver likaså ett besked om framtidsutvecklingen. Vi reservanter anser det vara nödvändigt med ett riksdagsbeslut som anger ramar och riktlinjerna för den regionala och kommunala planeringen. Den regionala målsättningen måste knytas an till befolkningsunderlaget och gå ut på att försöka upprätthålla det så långt det är möjligt. Det kan inte vara riktigt att riksdagen vid slutet av en femårig försöksperiod skall besluta om den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten utan att denna underordnats en preciserad och klart uttryckt regionalpolitisk målsättning. Utskottsordföranden herr Regnéll sade när han inledde den långa raden av talare att vissa dimridåer kanske har skingrats som har dolt målsättningen för regionalpolitiken. Jag måste tyvärr säga att dimridåerna inte alls har skingrats av proposition nr 75 angående målsättningen för den kommande regionalpolitiken. Jag tycker det är litet förvånande att utskottsmajoriteten har visat en sådan försiktighet och tvehågsenhet när det gällt att ge uttryck åt en ambitionsnivå som knyter an till en befolkningsmässig målsättning. Det kan inte vara meningsfullt att fatta beslut om den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten om man inte har som mål att försöka behålla befolkningsunderlaget. Redan nu börjar vissa regioner i skogslänen komma till det stadiet befolkningsmässigt, att en ytterligare utflyttning innebär att arbetskraft inte finns kvar för eventuella industrietableringar. Det är särskilt yngre och mest yrkesutbildade som är tvungna att flytta. Vi reservanter, som står bakom reservationen 1, menar givetvis inte, att ett beslut om en befolkningsmässig målsättning innebär, att någon människa skall hindras att flytta från en region till en annan. I ett fritt land som vårt har alla den självklara rätten att flytta vart man vill. Men för att göra denna frihet mera ömsesidig måste vi se till att även de vilka inte vill flytta får större valmöjligheter. Det är inget valfrihetens samhälle att flyttningsbilarna kör i endast en riktning. Utskottet avvisar förslaget att riksdagen skall göra ett uttalande om ett decentraliserat samhälle som bygger på en befolkningsmässig målsättning. Jag frågar därför: Hur skall vi få en regional balans i detta land, om vi inte har riktlinjer för ett uppställt mål, vart man syftar?

Generaldirektör Bertil Olsson får fortsatt sanktion för att flytta människor. Men vi skall inte skylla på Bertil Olsson. Han följer endast riksdagens beslut, och han fortsätter också med utflyttningspolitiken, så länge vi inte fastställer ett mål. Om utflyttningspolitiken får fortsätta ytterligare en tid, finns det inte så mycket folk kvar att flytta utom åldringar från skogslänens glesbygder. Jag hoppas bara att glesbygdsutredningen snart framlägger sitt förslag till hur >»begravningshjälpen>» skall se ut. Jag riktar därmed inte någon kritik mot utred ningen som sådan eller dess ledamöter, utan mot att utredningens direktiv är så begränsade att t.ex. frågan om tillväxtfrämjande åtgärder inte skall behandlas.

Genom att den yngre och, låt mig säga, barnproducerande = befolkningen = är tvingad att flytta blir resultatet, att det inte finns kvar så mycket av befolkningsunderlag för att t.ex. etablera industrier. Jag har genom riksdagens upplysningstjänst erhållit material beträffande befolkningsförändringar i mitt eget hemlän Norrbotten. Det gäller kommunblocken Kalix, Överkalix, Haparanda, Övertorneå och Pajala. År 1950 föddes 1521 barn i de fem nämnda kommunblocken. Tio år senare, alltså 1960, hade födelsetalet fallit till 1009 barn, och under fjolåret var antalet födda 650. Jag har också fått uppgift om födelsetendenserna hittills i år. Under årets fyra första månader har antalet födda stannat vid 183 barn. Den trenden pekar mot något över 500 födda barn i dessa kommunblock under detta år. Fortsätter den nedåtgående trenden oförminskat i ytterligare några år i östra Norrbotten kommer statistiken över antalet födda barn att se dyster ut. Orsaken till denna utveckling är främst, som jag nyss nämnde, att den barnproducerande befolkningen = är tvingad att flytta. Låt mig också i detta sammanhang framhålla, att stora svårigheter kommer att förestå i fråga om grundskolan på grund av det sviktande elevunderlaget. Som ett litet exempel på hur situationen ter sig på skolområdet inom de nämnda kommunblocken i östra Norrbotten vill jag anföra följande. Det mycket sviktande elevunderlaget skall bära upp 15 orters högstadieskolor, och dessutom tillkommer lågoch mellanstadieskolor på drygt 60 orter. Detta innebär att om utflyttningstrenden förblir densamma fram till år 1975 finns det kvar bara två eller tre elever i varje skola. Jag vill påstå att många av kommunblocken står inför katastrofsituationer befolkningsmässigt. Vi har haft Länsutredning 67, som gått under arbetsnamnet BD 80. Denna utredning visar utvecklingen fram till år 1980, men jag måste beklaga att det farliga med prognoser är att de verkar styrande utan att beslut fattats. Jag förmodar att samma situation som förekommer i östra Norrbotten existerar inom många regioner i Norrland och i skogsregionerna över huvud taget. De människor som bor i dessa regioner önskar ett besked, av vilket slag det än blir. Jag tror att många kammarledamöter bland dem som deltog i bankoutskottets och statsutskottets resor i fjol höst till Norrbotten påminner sig att man mötte sådana tongångar hos de förtroendevalda kommunalmännen. De ville ha ett besked, så att de visste vad som kommer att hända inom deras region. Det är med kännedom om den här utvecklingen i skogslänen som vi i reservationen 1 vill att riksdagen gör ett uttalande, att en ytterligare befolkningsutflyttning från skogslänen inte skall påtvingas. Herr Börjesson i Glömminge kommer senare att i sitt anförande beröra de övriga centerpartireservationerna vid bankoutskottets utlåtande nr 40. Herr talman! Jag skall redan på detta stadium yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 5, 6 b, 9, 10 och 14 vid bankoutskottets utlåtande nr 40. tiet rörande regional differentiering av kreditpolitiken. Jag skall här helt kort beröra det utlåtandet. Motionärerna begär att kreditpolitiken ges sådan utformning att man även i en högkonjunktur beviljar krediter, om dessa utnyttjas för investeringar på orter där den ekonomiska aktiviteten är låg. I den reservation som vi centerpartister har fogat till utskottets utlåtande begär vi att en allsidig utredning av kapitalmarknadens funktion och kreditpolitikens effekt på den regionala balansen skall komma till stånd.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

Vi är några motionärer från centerpartiet som tagit upp frågan om Norrlandsfondens fortsatta verksamhet.

Utskottet har inte kunnat biträda motionsyrkandet att medlen i sin helhet anvisas till Norrlandsfonden genom avsättning av vinsten från LKAB, och jag kommer inte att här ställa något från utskottets hemställan avvikande yrkande. Dock har jag inte funnit sådana bärande skäl föreligga för utskottets ställ ningstagande som åberopats för att inte medlen i sin helhet skall anvisas till Norrlandsfonden genom avsättningar av vinsten från LKAB. Eftersom emellertid den del av medelstillskottet under femårsperioden som utgörs av över budgeten finansierade medel årligen kommer att prövas av riksdagen finns det möjligheter att återkomma till ärendet. Vad sedan gäller statsutskottets utlåtande nr 104 angående kapitaltillskott till Norrbottens järnverk ber jag att få kraftigt understryka utskottets uppfattning, att någon särskild motivering inte behövs för att riksdagen skall göra det möjligt för Norrbottens järnverk att fortsätta sin verksamhet, vilket är av stor betydelse för sysselsättningen i Norrbotten. Därför är jag litet konfunderad över det som står i det särskilda yttrande som fogats till utskottets utlåtande, där det bl.a. säges: »>Utvecklingen inom järnhanteringen tenderar till en automatiserad process som kommer att starkt reducera antalet anställda.

Herr talman! Jag ber att få biträda utskottets hemställan.